Herr talman! Jag vill säga några ord om reservationerna 3 och 5, men innan jag gör det vill jag gärna understryka vad herr Birger Andersson sade i sitt anförande, nämligen att riksdagen nu har att ta ställning till en mycket betydelsefull reform för de lägre inkomsttagarna och i synnerhet barnfamiljerna i detta land. Beträffande det förslag som ligger på riksdagens bord har vi på två punkter något delade meningar. Den uppmjukning som skett av kravet på utrustningsstandard kan i stort sett vara acceptabel, men vi anser att man har gått litet för långt med uppmjukningen när det gäller standarden i flerfamiljshus. På sidan 66 i propositionen står det att familjer som bor i lägenheter utan badrum skall vara berättigade att erhålla det högsta bostadstillägget, om det finns badrum i huset. Innebär detta att en familj som bor i ett flerfamiljshus i en lägenhet som saknar badrum skall vara berättigad till sådant tillägg om det finns badrum i en annan lägenhet i huset? På ett annat ställe i propositionen kan man läsa att det för bostaden skall finnas tillgång till badrum eller duschrum. Man kan här ställa samma fråga: Betyder detta att det räcker med dusch i källaren i ett hus med tio, femton eller tjugo lägenheter? Vi anser att minimikravet för familjer borde vara tillgång till badeller duschrum i neutralt utrymme, disponibelt minst en dag i veckan. Det är nödvändigt att dessa problem klaras ut, ty i propositionen talas det också om enoch tvåfamiljshus. Beträffande sådana har aldrig tidigare krav på badrum i lägenheten ifrågasatts, utan det har räckt med badrum i källaren. Vi anser att förslaget är litet för uppmjukat och har därför motionsledes framhållit att kravet på badeller duschrum i lägenheten borde kvarstå. Beträffande utbetalningen av bostadstilläggen föreslås den ändringen att tilläggen skall betalas direkt till lägenhetsinnehavarna. För närvarande betalas familjebostadsbidragen ut av förmedlingsorganet via fastighetsägarna. Det är klart att det finns ett motiv till förändringen, nämligen att man i den nya given anser att det skall vara ett fritt konsumtionsval, vilket väl är alldeles riktigt. Men eftersom det nya bostadstillägget skall ersätta det gamla familjebostadsbidraget tycker vi, såsom framgår av vår reservation, att det skall finnas tungt vägande skäl för att man 1 varje fall i detta läge går över till en annan utbetalningsform än den nuvarande. Dessutom har i propositionen aviserats att man avser att föreslå en annan utbetalningsform för de allmänna barnbidragen. Då tycker vi nog att man, inte minst med tanke på administrationen, borde ha dröjt med att ändra utbetalningsformen för detta bostadstillägg. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 3 och 5.

Herr talman! Såsom motionär — motion nr 804 i denna kammare — vill jag säga ett par ord beträffande de reservationer som behandlar dels utrustningsstandarden och dels bostadstilläggets utbetalning. Jag kan dela de kritiska synpunkter som här har anförts beträffande den nuvarande ordningen när det gäller familjebostadsstödet. Dels är det ett onödigt tillkrånglat system, och dels är det begränsat så att. många som skulle vara i behov av ett dylikt stöd inte kommer i åtnjutande av det. I detta avseende hälsar jag med stor tillfredsställelse de förslag till ändringar som finns i den aktuella propositionen. | På dessa två punkter har jag litet svårt att förstå argumenteringen. Beträffande utrustningsstandarden kan jag helt ansluta mig till vad herr Högström nyss anförde, men beträffande bostadstilläggets utbetalning vill jag anföra några få synpunkter. I propositionen har det i detta avseende sagts att liksom bostadstillägget till folkpensionärerna utbetalas direkt till pensionärerna bör också familjebostadstillägget utbetalas direkt till berörda familjer. Det är väl i stort sett samma kortfattade argumentering som utskottet har anfört. Det är svårt att förstå vilka de bärande skälen är till denna förändring. Vi har ett fungerande system som innebär ett minimum av administrativa besvär för såväl myndigheter som bidragsberättigade familjer. Utskottets förslag innebär helt enkelt ett ökat krångel för förmedlingsorganet och postverket liksom för den enskilde. Det kan väl knappast anses förnuftigt att först utbetala bostadstilläggen till familjerna, som sedan skall betala in dem till hyresvärden, när man på det sätt som nu sker kan skicka pengarna från förmedlingsorganet direkt till respektive hyresvärd. Grundtanken bakom hela bidragssystemet har ju ändå varit, och är det även enligt den nya given, att sänka barnfamiljernas boendekostnader och dessutom stimulera efterfrågan av hättre bostäder. All ekonomisk erfarenhet talar sålunda för att en hyressänkning skulle ha bättre styrande effekt i detta avseende än en inkomstökning. En utbetalning till hyresvärden innebär i praktiken en hyressänkning för den boende, utbetalning till familjerna innebär i praktiken en inkomstökning. Samhället har uttryckligen tagit ansvaret för att inte minst barnfamiljernas bostadsfråga skall lösas på ett tillfredsställande sätt. Man kan här dra paralleller med andra områden, där samhället på liknande sätt tar del i ansvaret för att tillhandahålla tjänster och dylikt. Det är regel att statens bidrag betalas ut inte till den enskilde utan till huvudmannen, oavsett om denne är kommunal eller privat. Tyvärr kan man inte bortse från att vissa familjer utsätts för en frestelse att använda pengarna till andra ändamål än det avsedda, då de fått bostadstillägget i kontanta pengar. När hyran skall betalas saknar de kanske medel till detta, kommer på restans och även som konsekvens härav möjligen mister sin bostad. Tag bara som exempel vad det föreliggande förslaget innebär för en inkomsttagare med 16 000 kronor och fem barn. Utgå från att han har en bostad som kostar 700 kronor per månad. Med de föreslagna bidragen får han 80 procent av hyran i stöd och skall betala 20 procent själv. Är det ändå inte en risk inbyggd i att lämna pengarna direkt till vederbörande, somm lätt kan använda dem för andra ändamål än det avsedda? Nu kan visserligen överenskommelse träffas "mellan en lägenhetsinnehavare och hans hyresvärd om att bostadstillägget skall utbetalas direkt till värden; och det är troligt att hyresvärdarna söker få till stånd sådana överenskommelser med de bidragsberättigade familjer som visar sig ha svårigheter att sköta hyresinbetalningarna. Ett dylikt förfarande krånglar dock till betalningssystemet ytterligare, och samtidigt kan familjer, som mer eller mindre frivilligt bringas att träffa sådana överenskommelser, lätt känna sig utpekade och på något vis satt under förmyndare. Med det nuvarande systemet, där alla behandlas lika, skulle sådana obehagligheter undvikas. Jag vill med det anförda, herr talman, yrka bifall till de två reservationerna i dessa frågor.

Herr talman! Fru Olsson uppehöll sig — vilket skett i olika sammanhang här i kammaren — vid den misslyckade bostadspolitik "som = socialdemokraterna skulle ha fört. Jag kan inte låta bli att reagera litet mot detta tal, innan jag går in på sakfrågan. Den som reser i Sveriges land från norr till söder kan konstatera att Sverige praktiskt taget har bytt kläder, så att säga. Vi har nya bostäder och välplanerade bostadsområden överallt. Dessa förändringar av våra bostadsförhållanden är ett resultat av den målmedvetna satsning på förbättrad bostadsstandard som med socialdemokratin som drivkraft har förts i detta land sedan 1930-talet. När herr Per Jacobsson säger att det väl har funnits vissa andra som också haft sociala ambitioner vill jag stryka under ordet vissa; det har kanske funnits undantag som inte har betytt så mycket. Sanningen är den, att de tankegångar och de förslag som vårt parti har fört fram i denna fråga under alla dessa år från början har bedömts och bekämpats såsom orealistiska och socialistiska påfund; en viss socialistiskt inriktad politik skulle ha förts på detta område. Dessa tankegångar och förslag har emellertid efter hand anammats därför att man funnit att de har stått i kontakt med tiden själv. Detta om detta. Med stöd av familjebostadspolitiska åtgärder har familjer med många barn och mindre inkomster kunnat komma in i dessa nya lägenheter. Men de kvalifikationsbestämmelser som här funnits i fråga om familjebostadsbidraget har som vi alla vet lett till en del olyckliga tröskeleffekter, som har ställt många barnfamiljer i pressande ekonomiskt läge utan stöd och som inneburit att många har fått ett minskat stöd samtidigt som försörjningsbördan har ökat. Dessa tröskeleffekter har naturligtvis av de berörda familjerna ofta uppfattats som helt obegripliga och orättvisa. även här i riksdagen och bland de myndiglieter som har med denna fråga att göra har en tidigare fixerad låsning till kvalifikationsreglerna under hand genomgått en förändring. Familjebostadsbidragen skall nu" avskaffas och ersättas av en familjepolitisk reform, som i sin viktigatse del omfattar ett enligt min mening mycket skickligt uppbyggt system av bostadstillägg. Värdet av denna reform ligger däri, att den dels ger en hjälp åt alla barnfamiljer och dels behåller en stimulansfaktor för att trygga den bostadsutveckling standardmässigt, som har betytt så mycket. I sin utformning av förslaget har statsrådet visat ett mjukt och ett praktiskt handlag, en förståelse för de ekonomiska och psykologiska realiteter som i detta sammanhang föreligger för många barnfamiljer. Hon tar sikte på att det bestämmande för om det skall vara bostadstillägg eller inte i och för sig inte bör vara fina ambitionsparagrafer utan barnfamiljernas faktiska behov. | Beträffande utrymmesstandard och utrustningskrav finns i propositionen utsagt, att det skall finnas godtagbara övergångsbestämmelser. Det har också föreslagits en skärpning gentemot kommunerna så till vida, att kommunerna åläggs att aktivt medverka till att anskaffa en barnfamilj som nu bebor en mindre god bostad en bättre. På en punkt anser statsutskottets socialdemokratiska grupp att statsrådet har varit mera generös än vad man har funnit riktigt lämpligt. Men i likhet med statsrådet Odhnoff finner jag att det primära ändå bör vara att familjen har tillgång till bad i fastigheten. Det är självfallet bättre om det finns möjligheter till bad i själva lägenheten, men det bästa bör inte här få vara det godas fiende till priset av att hårt trängda barnfamiljer utestängs från bostadsstödet. | Som i utskottsutlåtandet sägs har propositionens förslag på denna punkt inte något intresse för nyproduktionen. Det kan knappast vara riktigt som det står i motionen, att ett bifall till propositionen på denna punkt är oförenligt med statsmakternas 'målsättning. .Det byggs väl ändå inga nya bostäder utan badrum, och det finns ju myndigheter som skall tillgodose att alla de krav, som här uppställts, blir uppfyllda. Det sägs också att ett bifall till propositionen kommer att innebära att många fastighetsägare låter bli att rusta upp dåliga fastigheter, och det kan väl mycket väl hända att det också förekommer sådana fall.

Jag vill visst inte förneka att det motiv som bär upp motionen är mycket starkt. Vi är ju alla fullt överens om.att önska att människorna skall kunna bebo fullt tillfredsställande bostäder. Men förutom de ekonomiska realiteter som trots bostadsstödet kan göra flyttningen till en god bostad svår att genomföra är det ett faktum att sådana bostäder inte står till buds i dag. Därför tycker jag för min del att de motiv som statsrådet har anfört för denna mjukare bestämmelse i fråga om badet väger tyngre än de motiv som har anförts i motionen. Beträffande utbetalningsformen ' vill statsrådet att bidragen skall utgå direkt till bidragsmottagaren, och jag vill följa henne även därvidlag. Jag kan inte se att det finns någon större fördel i att ha olika utbetalningsanordningar för barnfamiljerna i detta sammanhang, vilket ju blir resultatet om motionen bifalles, vilket motionärerna själva har anfört. Bland remissinstanserna har Riksbyggen för sin del framhållit, att det nuvarande utbetalningssystemet inte är särskilt tillfredsställande och att kostnaderna för administrationen skulle fördelas mera rättvist om man gick över till ett system med utbetalning direkt till familjerna. Jag tycker att det lät litet underligt när herr Knut Johansson talade om den risk som skulle ligga i att detta bostadstillägg skulle gå till familjerna — de kanske skulle kunna använda det till någonting annat. Kan det verkligen vara befogat att i ett sådant sammanhang uttala ett direkt misstroende mot en del familjer? Är det någonting av familjernas utgiftsstandard som de är absolut angelägna om att klara så lär det vara bostadskostnaden, eftersom de i annat fall så småningom blir vräkta från bostaden och inte för närvarande har stora möjligheter att få någon annan. Herr talman! Jag yrkar bifall till propositionen och utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Fru Wallentheim sade nyss att jag har talat om bostäder och bostadspolitik i dag, men jag har inte talat så mycket om bostadspolitiken. Jag sade att vi bygger mycket just nu, och jag sade att jag inte ville beteckna bostadssituationen som en bostadskris men väl som en situation, där alla inte kunde få en modern och välutrustad bostad och en tillräckligt stor bostad för att få det nya bostadstillägg som föreslagits — och jag tycker verkligen inte att detta är att ta till några överord om den aktuella situationen. Vidare bara ett ord om de sociala ambitionerna! Jag vill när det just gäller barnbidragen ställa frågan till fru Wallentheim: Vilka var det som först lade fram förslaget om barnbidrag? Beträffande utbetalningssystemet vill jag säga, att jag finner det i propositionen föreslagna systemet klart överlägset det gamla. Jag tycker att barnfamiljerna bör få pengarna i sin hand och sedan själva betala sin hyra.

Herr talman! Det råder väl ingen tvekan om att det här gäller ett digert betänkande, men om vi ser närmare på det, skall vi finna att det innehåller nära 200 sidor grundlagstext, som tidigare genom propositionen varit ledamöterna till handa. De små ändringar, som har kunnat företas, är inte av någon större omfattning. Om vi skjuter på behandlingen av detta ärende, så att det inte ryms inom den uppgjorda tidsplanen, torde detta i slutskedet komma att medföra mycket stora svårigheter att klara riksdagsarbetet. Jag ber, herr talman, att få yrka avslag på herr Ferdinand Nilssons yrkande.

Herr talman! Herr Nils Nilsson har frågat mig om regeringens uttalande om alla folks rätt till frihet och demokrati gäller även i vårt förhållande till de baltiska folken. Svaret är naturligtvis ja.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret, som var kort och rakt på sak. Min fråga har delvis även en generell syftning i avseende på vår syn på omvärlden. Det starkt ökade intresset för internationella frågor har medfört att dessa fått en mycket framträdande plats i olika sammanhang. Vår syn på omvärlden och våra reaktioner bör vara präglade av objektivitet, och en på idealitetens grund framsprungen reaktion får ej vara så ensidig, att den blundar för våld och förtryck på visst håll medan den samtidigt angriper samma företeelser på andra håll. Den yttersta vänstern, som så häftigt angriper ofrihet i olika delar av världen och som även klandrar vår regering för passivitet, synes ej ha något intresse för det våld och det förtryck som har förekommit och fortfarande förekommer i kommunistiska stater. Ur historisk synpunkt är 20—30 år ingen nämnvärd tidrymd. Vår syn på vad som är rätt eller orätt kan ej vara beroende av om orättfärdigheten skedde i går eller om den sker i dag. Avståndstagandet från den grekiska militärjuntans krossande av detta lands demokrati är starkt inom alla lager i vårt land. Hur länge denna diktatur kommer att sitta vid makten vet vi ej i dag; dock vet vi av erfarenhet från diktaturer i andra länder att den tiden kan bli lång. Vi får därför icke förtröttas i att kämpa mot diktaturer i dess olika former, var de än uppträder, och mot den kränkning av mänskliga rättigheter som förekommer i diktaturländerna. Vad finns det då för likheter och olikheter mellan vad som hänt i Grekland och vad som hänt i de förutvarande baltiska staterna? Den första skillnaden är tidsskillnaden, som innebär att även de yngre generationerna har upplevelsens intensiva påverkan av händelserna i Grekland men ej av vad som hände under sista världskriget, medan de äldre generationerna upplevat bådadera. Greklands folk är ockuperat — om man får använda det uttrycket — av en grupp av sina egna landsmän, en liten grupp som med hjälp av det egna landets militärmakt krossat demokratin i detta land. Med förtryck och terror tystas grupper och individer från att ge till känna åsikter som ej överensstämmer med de makthavandes. I de baltiska staterna krossades såväl demokratin som nationerna av utländska diktaturer. I allians med varandra krossade Sovjetunionen och Hitler-Tyskland gemensamt de baltiska staterna, varefter Sovjetunionen ensam tog hand om bytet. Sovjetunionen — som mer än något annat land om sig själv och sina strävanden använder uttrycket fredsälskande folk och sätter stämpeln imperialister på icke kommunistiska stater — är dock den enda av de i sista världskriget deltagande staterna som kvarstår som uppenbart imperialistisk. Den grekiska militärjuntan för sina meningsmotståndare till öde öar inom det egna landet och förkväver opinionen. Den ryska diktaturen har fr.o.m. den första ockupationen och under årens lopp deporterat närmare 600 000 personer från de baltiska länderna till de östligaste delarna av Sibirien. Detta är mer än tio procent av hela befolkningen. Av de efter andra världskriget deporterade beräknas endast en femtedel ha överlevt, vilket betyder att cirka 460 000 människor har förintats, och alltjämt kvarhålles, enligt baltiska källor, en stor mängd balter i ryska slavläger. Enligt en av suppleanten för Sovjetunionens säkerhet, kommissarie I. Serov, den 21 januari 1941 i Moskva undertecknad instruktion om »tillvägagångssättet för deportation av Litauens, Lettlands och Estlands antisovjetiska element» var denna utrotning en »viktig politisk uppgift». Vilken frihet har de baltiska folken i dag? Samtidigt som ryssar i allt större utsträckning flyttar in i de baltiska länderna tvingar ryssarna ständigt nya grupper av baltiska ungdomar att bosätta sig i Ryssland. Ryska soldater som tjänstgör i Balticum får företräde till arbete och bostäder där, och cirka en miljon ryssar har inflyttat till de baltiska länderna. De allra flesta av de ledande inom kommunistpartiet i dessa länder, inom regeringen och sovjetorganisationen, i all annan viktigare administration liksom inom industri och handel är ryssar eller från Ryssland återvända baltiska kommunister. Vad skulle ske om de baltiska folken krävde självbestämmanderätt? Den ungerska tragedin torde här ge ett entydigt svar. För handlingar, som i de västliga demokratierna betraktas som självklara demokratiska rättigheter, dömer de ryska härskarna sina egna författare till långvariga straff och kastar dem i fängelse. De svenska kommunisterna, som med sådan skärpa talar och skriver om ofrihet i olika andra sammanhang, nöjer sig i dessa fall med att i all tysthet skriva ett brev till sina meningsfränder i Moskva. Det hela påminner om biskop Brasks klassiska anteckning under sigillet: »Härtill är jag nödd och tvungen.» Har dessa folk frihet att t.ex. resa utanför landets gränser? Vad skulle för övrigt hända med den som försökte fly undan sin förtryckare?

Herr talman! Herr Sörenson har frågat mig vilka möjligheter regeringen anser föreligga att på ett fruktbart sätt tillvarata ungdomens på skilda sätt visade sociala och internationella engagemang. Frågan berör ett så vitt fält, att den är mycket svår att på ett tillfredsställande sätt besvara inom ramen för en enkel fråga. Det djupa engagemang, som en betydande del av dagens ungdom visar för sociala och internationella frågor, är glädjande. Det är angeläget att samhället aktivt stöder ungdomen och ger den möjlighet att i praktisk handling omsätta sitt engagemang. Så sker också bl.a. genom det ekonomiska stöd som utgår till en rad ungdomsorganisationer från stat och kommun. Ett stort antal ungdomsorganisationer, huvudsakligen religiösa och politiska, har gjort betydande insatser för att i u-länderna omsätta den internationella solidaritetstanken. Fredskårsverksamheten är ett annat exempel på konkreta uttryck för ungdomens internationella engagemang. De positiva insatserna från ungdomens sida förmedlas tyvärr sällan genom press, radio och TV till allmänheten. Däremot ägnas stor uppmärksamhet åt sammanstötningar mellan ungdom och polis, äggkastning o. d. Härigenom skapas självfallet en snedvriden bild av ungdomens engagemang. På min inbjudan sammanträffade i tisdags representanter för regeringen med företrädare för de svenska ungdomsorganisationerna. Härvid diskuterades främst hur demonstrationsrätten bör utformas för att också i framtiden demonstrationen skall bli ett användbart demokratiskt medel. Jag vill också understryka att samtliga partier har ett ansvar för att ungdomens internationella och sociala engagemang tillvaratas. Demokratins styrka blir beroende av i vilken utsträck ning vi förmår engagera ungdomen i det politiska arbetet.
Herr talman! Jag ber att få säga ett tack till herr statsministern för det svar han lämnat på min fråga. Jag finner det i många avseenden positivt och av stort värde. Jag är fullt medveten om att frågan hade en sådan vidd, att man inte kan räkna med att få ett uttömmande svar på några få minuter. Syftet med frågan var att söka visa att det ytterst är en positiv fråga som vi här sysslar med — inte en negativ. Problemet gäller hur vi skall försöka fånga upp det engagemang som för närvarande finns. Jag noterar i svaret med tacksamhet bl.a. det intresse, som herr statsministern visar för det arbete som ungdomsorganisationerna bedriver. Jag noterar också med intresse att herr statsministern icke är tillfreds med den redovisning som sker i press, radio och TV av det positiva arbete som görs. Det vore underbart om en rättelse skulle kunna komma till stånd som en följd av herr statsministerns uttalande. Vidare vill jag uttala min uppskattning av det initiativ herr statsministern har tagit att samla ungdomsorganisationernas representanter till en konferens, där statsministern betonat — vilket också skedde här i svaret — att demonstrationsrätten som sådan är en självklar demokratisk rätt, som det är angeläget för oss att värna och finna meningsfyllda former för. Samtidigt kan man naturligtvis fråga sig: Varför skall det behöva vara så, att så mycken oro och tveksamhet skall komma till synes hos vårt folk, när dessa nya tendenser bland ungdomen gör sig gällande? Ett par skäl till oron och spänningen, herr statsminister, skulle jag gärna vilja peka på. Jag tror att avpersonifieringen av vårt samhälle är ett av dessa skäl. Livet får för många människor i det moderna samhället ett opersonligt drag. Ett engagemang för t.ex. fattiga folk saknar ofta möjlighet att få en direkt personkontakt. Vi arbetar genom en organisation eller genom staten, och sedan anser vi att vi har gjort vårt. Vi ger en slant här, en slant där. Men det är den direkta personkontakten som en människa har behov av. Detta gäller inte minst för unga människor, och denna personkontakt blir ofta inte given. Viljan till personligt engagemang för de fattiga ländernas folk tror jag är ganska utbredd bland ungdomen i vårt samhälle. Den viljan får inte möjlighet till ett personligt uttryck, och detta gör att ungdomen inte känner det värt att satsa i detta avseende. Livet får ett opersonligt drag, vilket kan vara en av orsakerna till den »restlessness>» som vi känner i vårt samhälle. En annan stor fråga: Det samhälle vi skapar finner många ungdomar inte värt att överta. Status, stress, regleringar, som tränger djupt ned, och mycket annat är stora problem, som jag endast antyder. Det är mycket bekymmersamma problem. Det är ett allvarligt observandum att föraktet för de etablerade partierna och deras ungdomsverksamhet är så utpräglat. Eftersom tiden för mitt anförande är ute vill jag kort och gott sluta på detta sätt: Jag tror att u-landshjälpen är en fråga som är angelägen. Jag är medveten om att talet om en u-landshjälp på 1 procent av nationalprodukten är ett banalt resonemang. Men det har blivit en symbol. Staten kunde göra mer genom ett mer aktivt engagemang. Viljan till en positiv u-landsinsats är en annan fråga. Finns något alternativ till att bruka tiden i militärtjänst? Många vill ha ett alternativ. Jag vet emellertid vilka svårigheter som här föreligger och jag vill inte framställa något förslag utan vill bara säga att regeringen borde ägna större uppmärksamhet åt den frågan. Det gäller för oss att få ut ett meningsfullt resultat av den protestvilja som finns, och jag tror att herr stats ministern är ense med mig i det av seendet. En positiv, frisk initiativkraft från regeringen kommer att hjälpa oss. Tack, herr statsminister!

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat om regeringen är positiv till svenska privata investeringar i Mocambique medan krig där pågår liksom den är till den snabbt vidgade handeln med Portugal på grund av medlemskapet i EFTA. Herr Ahlmarks enkla fråga omfattar två frågeställningar. Frågan rörande handeln med Portugal har tidigare vid flera tillfällen diskuterats i denna kammare, varvid jag klargjort regeringens inställning. Denna ger ej stöd för påstående av den art som herr Ahlmark gör. Svaret på frågan om regeringen är Ppositiv till svenska investeringar i Mocambique medan krig pågår är nej.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret på min enkla fråga. Det ger bestämt besked. Statsrådet Lange säger att regeringen inte är positiv till svenska investeringar i Mocambique medan krig där pågår. Jag fattar det så att handelsministern ställer sig negativ till en eventuell svensk försäljning för en investering i ett kraftverk i Mocambique, som bl.a. skall leverera elektrisk ström till Sydafrika. Det är bra att detta sägs klart ut. Ty även om statsmakterna inte kan för hindra en sådan försäljning, finns det skäl för regering och politiska instanser att uttrycka en mening om den. Det kan ha opinionsbildande betydelse både på kort sikt och på lång sikt. Däremot känner jag mig en smula osäker om innebörden av en annan del av handelsministerns svar. Han säger att det inte finns stöd för mitt påstående, att regeringen är positiv till den snabbt vidgade handeln med Portugal på grund av medlemskapet i EFTA. Det förvånar mig. Som kammaren vet diskuterade herr Lange och jag denna fråga vid ett par tillfällen förra året. Av de debatterna framgick klart, att den nuvarande regeringen stöder vår samverkan med Portugal i EFTA och inte finner skäl att beklaga dess konsekvenser. Herr Lange sade i mars 1967 att det finns skäl »som talar för att ekonomiska framsteg och höjd levnadsstandard främjar en demokratisk frigörelseprocess. Det finns anledning att reflektera över frågan vilket Portugal som är känsligast för en social och politisk förändring, ett underutvecklat samhälle med betydande rester av analfabetism eller ett samhälle där industrialismen gör ett snabbt genombrott och tvingar fram satsning på utbildning och undervisning?» Det var herr Langes egna ord. De framfördes som polemik mot min tes, att den kraftigt vidgade handeln med Portugal har givit det landet nya ekonomiska resurser, som i mycket hög grad används för att bedriva krig i tre områden i Afrika. Det måste tolkas så att regeringen har varit positiv till den rekordsnabba stegringen av EFTA-handeln med Portugal. Herr Lange sade också förra året att det är »EFTA :s mål att få till stånd en förenad västeuropeisk marknad, i vilken alla EFTA-länder, däribland Portugal, ingår». Det sades såsom kritik av mitt förslag att inte underlätta Portugals anslutning till EEC utan tvärtom göra klart för Portugal att det inte kan räkna med EFTA:s stöd i de ansträngningar na. Det skulle vara en mycket effektiv påtryckning på Portugal, men herr Lange har avvisat den tanken. Svaret på min fråga i dag gör att jag undrar om regeringen håller på att ändra mening. Jag vill därför ställa den frågan till statsrådet Lange: Innebär handelsministerns svar på min enkla fråga i dag, att regeringen inte längre är positiv till den snabbt vidgade handeln med Portugal som följd av medlemskapet i EFTA?
Herr talman! Lika litet vid detta tillfälle som vid tidigare tillfällen har jag för avsikt att ta upp en diskussion om portugalhandeln. Jag vill på den punkten bara säga herr Ahlmark, att vi alltjämt behandlar Portugal i EFTA så som avtalet föreskriver, ingenting mer och ingenting mindre. Jag tänker inte nu igen ta upp en principiell diskussion med herr Ahlmark om vilka verkningar en vidgad handel för Portugal med EFTA kan ha. Det kanske vi får andra tillfällen till att diskutera här i kammaren. Jag vill dock säga några ord beträffande det investeringsobjekt, som herr Ahlmark berörde i första delen av sitt anförande. Enligt de upplysningar, herr talman, som jag har erhållit är det inte fråga om ett svenskt investeringsprojekt. Finansieringen är ordnad utan bidrag från svensk sida. Under dessa omständigheter blir frågan om medverkan på ett eller annat sätt i projektet ett spörsmål, som det ankommer på här berörda svenska företag att ta ställning till. Vid företagets senaste bolagsstämma — och detta ber jag kammarens ledamöter observera — framgick att det företaget lämnar betydande bidrag bl.a. till folkpartiets politiska verksamhet. Har herr Ahlmark ett sakligt intresse att söka påverka företagets planer borde det därför, herr talman, finnas möjligheter för honom att komma till tals med bolagsledningen.

Herr talman! Vi närmar oss valrörelsen med full fart, och herr Lange börjar ta del i den. Men det här är inte någon debatt om partifinansieringen. — Min fråga gäller inte det problemet. Jag har ställt en fråga om en viss investering i Mocambique och dessutom frågat, om regeringen fasthåller vid sin positiva inställning till fortsatt svensk handel med Portugal. Jag kommer att diskutera partifinansieringen vid de tillfällen då det ärendet står på riksdagens dagordning, men i dag håller jag mig till den enkla fråga det gäller. Att vidga debatten utöver den faller utanför frågeordningen. Herr Lange säger att det är det enskilda företaget som skall ta ställning till denna försäljning. Det betyder alltså att jag tolkade hans svar fel, då jag trodde att han med det menade att den svenska regeringen är negativ till en försäljning för en investering i Mocambique som skall bidra till leveranser av elektrisk kraft till Sydafrika. Men herr Lange säger alltså nu, att regeringen inte har någon inställning till den i pressen diskuterade försäljningen till Mocambique. På den andra punkten är det fullständigt klart vad jag frågade om; jag behöver inte alls ta upp någon ny sakdebatt om Portugal och EFTA. Vad det gäller är att få ett svar på frågan: Håller regeringen fast vid den ståndpunkt som handelsministern gav uttryck åt i en debatt med mig i första kammaren i mars 1967? Har man inte ändrat mening är man fortfarande positiv till den snabbt vidgade handel med Portugal, som följt av medlemskapet i EFTA. Och då är min formulering i den enkla frågan helt riktig.
Herr talman! Jag har visst inte gett mig in på en diskussion av partiernas finansieringsmöjligheter och stöd från olika grupper i samhället. Men jag har hänvisat till det kända faktum att folkpartiet erhåller ett betydande bidrag från de företag som har intressen på detta område, varför det borde legat nära till hands för herr Ahlmark att söka informationer där och om han ville det — också försöka påverka företaget i dess dispositioner. Detta hör till frågan, och det kan herr Ahlmark inte riktigt krypa undan.

Herr talman! Innebörden i vad herr Lange nu säger är att folkpartiet redan har ansvaret för den svenska handelspolitiken. Jag tycker att vi skall vänta med det ansvaret i ytterligare fyra månader.

Herr talman! Vid de informationsmöten som anordnats av SJ i samband med förberedande av nedläggningen av den här aktuella linjen har från flera kommuners sida med kraft hävdats, att någon nedläggning av järnvägstrafiken inte bör ske förrän vägnätet tillfredsställande upprustats. Nu har konseljbeslutet om nedläggningen kommit utan att någon vägupprustning har skett. Efter det att nedläggningsbeslutet blev offentliggjort och efter det att jag den 29 april ställde min fråga har dock en viss aktivitet utvecklats från vägmyndigheternas sida. Av statsrådets svar framgår också, att det anvisats pengar för en viss upprustning av då företrädesvis vägen Rämmen —Neva. Enligt uppgifter som lämnats av de lokala vägmyndigheterna skulle det gälla oljegrusning. I berörda bygder av nordöstra Värmland ifrågasättes emellertid, om det är rätt användning av pengarna att oljegrusa den gamla och krokiga vägen som det här gäller. En helt ny väg Rämmen—Lesjöfors har länge varit det stora önskemålet, ett önskemål som numera blivit ännu mera aktuellt och berättigat genom den industriella sammankopplingen mellan Lesjöfors bruk och Fredriksberg. Denna nya väg skulle sannolikt genom en oljegrusning av den gamla vägen uppskjutas på obestämd tid. Från bygdens sida ifrågasättes om inte det vore bättre att bygga den nya vägen än att rusta upp den dåligt trafikerade ödebygdsvägen Lesjöfors—Neva. Det främsta behovet i bygden kommer nu alltså inte att tillgodoses. Jag Länsstyrelsen i Värmlands län har denna vecka till pressen gett ut en kommuniké där man beklagar att vägverkets anslagsäskande inte bifallits. Man pekar i sin kommentar särskilt på vägen Lesjöfors—Rämmen och stryker under hur beklagligt det är att inte denna väg blir byggd. Länsstyrelsen anför samma skäl som jag har gjort här om järnvägsnedläggningen och om lesjöforsindustrins behov av förbindelse med den övertagna fabriken i Fredriksberg. Bland annat länsstyrelsens reaktion visar att man ser allvarligt på statsmakternas handlande i denna fråga. Samtidigt som jag tackar statsrådet Lundkvist för svaret skulle jag vilja fråga, om inte det har prövats huruvida ett arbete av detta slag skulle med hänsyn till både det stora behovet av vägen och arbetsmarknadsläget kunna genomföras såsom ett beredskapsarbete.

Herr talman! Det är självfallet inte så, som herr Eriksson försökte göra gällande, att det är den enkla fråga som han har ställt som har förmått statsmakterna att anslå 1,5 miljon kronor till vägupprustning i detta sammanhang. Vad som nu har skett är ett led i den ordning i vilken vi behandlar sådana här frågor. Det konseljbeslut, som medgav en nedläggning av den aktuella banan, innefattade också vägupprustningen. Som jag tidigare har sagt skall nedläggningen ske tidigast från och med nästa årsskifte. De förbättringsarbeten, som är beslutade i samband med nedläggningen och som kommer att utföras innan nedläggningen sker, är att betrakta som kompletteringar till de betydande insatser som trots allt har gjorts på en del av vägarna i just det aktuella området. Jag kan hänvisa till att sådana arbeten har järnvägslinjen Lesjöfors—Mora utförts inte minst för den i detta sammanhang när det gäller ersättningstrafiken kanske mest betydelsefulla vägen, nämligen länsväg 242, som i huvudsak går parallellt med järnvägen. Inte mindre än i runt tal 20 miljoner kronor har under 1960-talet lagts ned på ombyggnad och förbättring av just denna väg. Jag kan också redovisa att ytterligare vägarbeten inom detta trafikområde finns med i gällande flerårsplaner. Bland annat är det väg 847, delen genom Lesjöfors och Lesjöfors—Rämmens vägport. Kostnaderna har här beräknats till 6 miljoner kronor. Vägverket undersöker för närvarande möjligheterna att sätta i gång dessa arbeten redan nästa år. Jag tror nog man kan säga att vägverket har visat aktivitet i detta trafikområde. I samband med nedläggningen har Kungl. Maj:t fattat beslut, som skall innebära att man får betydande upprustning av vägarna. I övrigt ligger alltså vissa vägar väl till i flerårsplanerna. Sedan är det naturligtvis omöjligt för mig, som herr Eriksson och kammarens ledamöter förstår, att stå här i talarstolen och ta ställning till vägbyggen och vägförbättringar som kan vara önskvärda utöver vad jag nu har redovisat. På så sätt kan vi ändå inte hantera dessa frågor.

Herr talman! Jag har inte i mitt anförande sagt, att min fråga var orsaken till vägmyndigheternas aktivitet. Jag sade ordagrant, att efter det nedläggningsbeslutet blev känt och efter det jag den 29 april ställde min fråga har en viss aktivitet utvecklats från vägmyndigheternas sida. Det är riktigt att denna aktivitet har utvecklats märkbart i bygden först sedan nedläggningsbeslutet blev känt. Till sist vill jag bara fråga, om uttalandet i svaret att nedläggningen kommer att ske tidigast vid nästa årsskifte och först sedan upprustning skett av vägarna, bör tolkas på det sättet, att om inte vägupprustningen är klar till årsskiftet, så kommer statsrådet att skjuta på järnvägsnedläggningen.
Herr talman! På den sista frågan kan jag utan vidare svara ja, ty dessa upprustningar är angivna i konseljbeslutet som en förutsättning för att nedläggning skall få ske. Sedan gäller fortfarande, när herr Eriksson försöker låta sin interpellation spela någon roll som påtryckningsmedel i detta sammanhang, att just de här aktuella medlen och de förbättringar av vägar, som här avses, gjorde vägmyndigheterna framställning om för ett år sedan, när vi började behandla denna fråga.
Som kammarens ledamöter torde ha observerat har det uppsatts anslag om att detta plenum kommer att fortsätta kl. 19.30. Jag har för avsikt att låta förmiddagens plenum pågå till ungefär kl. 17.30.
Även om jag kan förstå herr Erikssons behov av att känna att han har gjort en betydelsefull insats, är jag ledsen att jag måste säga honom att detta var planerat långt innan herr Eriksson hade interpellerat.

Herr talman! I riksdagsarbetets slutspurt förekommer att ärenden kommer i kläm och att behandlingen blir sönderstyckad. Så är fallet med den familjepolitiska reform, som vi nu på nytt skall debattera. Nu har oppositionen med större eller mindre frenesi ibland hävdat, att familjepolitiken har kommit i kläm inte bara i kammarens debatter utan också reellt. Man bör emellertid komma ihåg att de förslag till samlande familjepolitiska lösningar som framskymtat, främst av det slag som mittenpartierna talat om, skulle innebära ytterligare förskjutningar i tiden av beslut om stöd till familjerna och främst då barnfamiljerna. Den familjepolitiska reform som nu är föremål för debatt — och som jag hoppas om en stund för beslut — är en efterlängtad och betydelsefull reform. Jag tror att vi innerst inne alla är överens om detta. Underlaget för reformen är som bekant den familjepolitiska kommitténs betänkande.

Vad vi här diskuterar är alltså förslag att genom ekonomiskt stöd åstadkomma en omfördelning som kommer barnfamiljerna till godo. Detta stöd bör — menade kommittén, regeringen och nu även statsutskottet — sättas in där behovet är störst, dvs. familjer med flera barn och främst familjer med låga inkomster skall få det högsta stödet. I denna mening skiljer sig inte kommittéförslaget och propositionen. Regeringsförslaget har enligt min uppfattning en fördel framför de förslag, som jag i kommittén var med om att tillstyrka, nämligen att den inkomstutjämnande effekten där är ännu mera markerad. Detta betyder visserligen att ett mindre antal av landets cirka en miljon barnfamiljer får del av det föreslagna stödet. Men de 415 000 familjer, som man beräknar skall få detta stöd, får i stället desto mera. Och detta gäller främst i de fall där inkomsterna är låga och barnen i familjen många. Att denna effekt uppnås genom att man måste tillskapa ett tröskelproblem som är mera markerat än vad kommittén föreslagit tycks alla nu — till stor förvåning åtminstone för mig — acceptera. Men det gäller att väga föroch nackdelar mot varandra. Här är det nu fråga om att välja mellan att i dag ge mera till de lågavlönade barnfamiljerna mot att i framtiden få svårare att anpassa systemet till en familjeskattereform, som bygger på någon form av den s.k. neutrala särbeskattningen. För min del har valet inte varit svårt.

I debatten i går gjordes ett par påståenden i denna fråga, som alls inte är nya. De är dessutom felaktiga. Det gäller påståendena att en samordning mellan den familjepolitiska kommittén och familjeskatteberedningen inte har ägt rum. Detta är alltså ett felaktigt påstående. Under den tid familjepolitiska kommittén arbetat har det skett ett mycket intimt samråd mellan de båda kommittéerna, och en av familjeskatteberedningens främsta experter har ständigt deltagit i familjepolitiska kommitténs arbete. Vi inom denna kommitté har inte varit okunniga om de förslag, som aviseras från den Reuterswärdska utredningen, och den utredningen har inte varit okunnig om familjepolitiska kommitténs avsikter. Samråd har alltså ägt rum. Man borde i varje fall kunna upphöra med diskussionen härom — den tjänar inget syfte. Tanken att man skulle ha skapat någon sorts gemensam kommitté för att utreda frågan om ett särbeskattningssystem och samtidigt applicera en familjepolitisk reform med fördelningseffekter i detta utredningsarbete tror jag inte går att genomföra. Det skulle bli ett kommittéuppdrag som vore i det närmaste omöjligt att fullgöra med hänsyn till de helt skilda förutsättningarna. I det ena fallet är det ju mycket av en teknisk utredning, och i det andra fallet är det naturligtvis ett arbete som i detta läge har så att säga politisk viljeinriktning. Varför är vi då överens om — jag vill i varje fall uppfatta det så att det är viktigt att man vid årets riksdag genomför någon form av ökat stöd till barnfamiljerna? Bakgrunden är helt enkelt den som har beskrivits i propositionen. Det finns alltför många barnfamiljer i vårt land med låga inkomster. En kvarts miljon barn hör hemma i ofullständiga familjer eller flerbarnsfamiljer där inkomsten är lägre än 16 000 kronor per år. Vi har en årskull barn, cirka 100 000, som tillhör familjer som uppbär socialhjälp. Det finns dessutom ytterligare en tendens när det gäller inkomstfördelningen för barnfamiljerna, som är värd att observera, nämligen att familjer med flera barn tenderar att ha lägre inkomster även totalt än familjer med få barn. Därför är alla omsorger om de lågavlönade barnfamiljerna välbefogade. Fru Olsson sade att »vi i centern» — eller kanske det var i mitten alltid är intresserade av att ge de låga inkomsttagarna ett extra stöd. Denna gång har regeringen i sitt förslag tydligen kommit så nära mittenpartiernas målsättning, att det bara skilde cirka 25 öre om dagen för de lägsta inkomsttagarna.

Jag hade anledning att i går i en annan diskussion i kammaren säga, att det är precis samma utveckling som när barnbidraget höjs och man utgår från att fininsieringen skall ske via de indirekta skatterna. Jag skulle inte ha någonting emot, herr talman, att täcka barnkostnaderna till sin huvudsakliga del med statsmedel — inte alls. Men det blir fråga om enorma summor. Vi har inte råd till det. Jag tror inte att någon i dag ställer sig bakom de kostnaderna. Taget ur minnet tror jag att det är omkring fem miljarder kronor, som skulle krävas extra, om man skulle förverkliga en relativt måttlig målsättning i det sammanhanget. Aktuellt i dag är därför att ge barnfamiljer i besvärliga ekonomiska lägen ett tillskott, som ger dem möjlighet till en ökad konsumtion och därmed jämställa dem med bättre situerade barnfamiljer. Propositionen har tagit vara på den målsättningen och markerat detta på ett annat sätt än vad familjepolitiska kommittén gjort med hänsyn till bl.a. anpassning till en familjeskattereform. I ett väsentligt avsnitt föreligger som bekant ett avsteg från kommittéförslaget genom att konsumtionsvalet inte släpps helt fritt i det nya systemet. Den starka anknytning som man i dag och tidigare haft till bostadskonsumtionen genom de nuvarande familjebostadsbidragen försvinner. Och jag sörjer inte över det. Riksdagen har väl i stället varit ganska irriterad över den snårskog av bestämmelser av olika slag, som under de senaste åren kommit att kringgärda åtkomsten av familjebostadsbidraget. Detta har också minskat, så att endast 185 000 barnfamiljer i dag uppbär det. Då det integrerade system med barnbidrag och familjestöd som föreslogs inte kunde godtas i nuläget, har det varit naturligt att frikoppla barnbidraget och låta det utgöra en del av samhällets stöd som är helt fritt från konsumtionsinskränkningar. Av det föreslagna bostadsstödet är också en stor del befriat från konsumtionsinriktning, vilket jag noterar med tillfredsställelse. Den regel som innebär att om man statistiskt upphäver trångboddheten, så ersätts familjen för hyresökningen med 60 kronor per månad, tycker jag är välfunnen. Den är i nuläget — med bostadsdebatten i minnet — en acceptabel form av bostadsanknytning. Kombinationen med de möjliga kommunala bostadstilläggen gör ju också att man för barnfamiljerna beräknar att kunna uppnå den bostads politiska målsättning, som innebär att hyran får uppgå till högst 20 procent av lönen. Min uppfattning är, att ingen barnfamilj avstår från en modern, bekväm och lättarbetad bostad om möjligheter att hyra den finns. För mig skulle sålunda den kvarvarande bostadsanknytningen kunna få utgå. Jag har den uppfattningen att efterfrågan av bostäder fördenskull från barnfamiljernas sida inte minskas. Därav följer också att jag anser, att man inte nu skall omgärda det nya bostadsstödet med gamla bestämmelser om hur man skall bo för att få del av det. Frågan om var badrummet skall vara placerat i gamla flerfamiljshus för att barnfamiljer som bor i dem och som i Övrigt uppfyller kraven skall få del av bostadsstödet, det är en sådan regel som man har tagit bort i propositionen. Jag kommer att följa utskottet i det avseendet och kan alltså inte stödja reservation nr 3. Herr Högström använde i går en argumentering för reservationen 3, som jag nog tyckte var litet överdriven.

Det som gjorde att jag reagerade mot påståendet var att man borde, sade herr Högström, åtminstone ha tillfälle till dusch en dag i veckan eller bad en dag i veckan. Skillnaden om man har ett eller fyra badrum i dessa gamla i övrigt ganska hyggliga flerfamiljshus är enligt min uppfattning hårfin, och det rör sig ingalunda om en principiell skillnad. Om man på det sättet krånglar till det hela tror jag att man gör de 10 000 barnfamiljer, som det kan röra sig om och som bor i dessa äldre flerfamiljshus, en otjänst. Dessa familjer bör ha rätt att få del av det nya bostadsstödet. Jag tror nämligen att det i det val, som varje barnfamilj måste göra vid fördelningen av sina inkomster, sätter den utan tvekan behovet av en modern och välutrustad bostad mycket högt på sin lista, i regel efter den nödvändiga konsumtionen av mat och kläder, de poster som tynger hushållsbudgeten mer än boendekostnaden. I utskottsutlåtandet finns ett resonemang kring styrt eller helt fritt konsumtionsval för barnfamiljerna. För mig leder det fram till att regeringens förslag om att beloppen skall utbetalas direkt till familjerna är en riktig åtgärd, i synnerhet som man, om man av praktiska skäl finner det lämpligt, kan komma överens om att bostadsstödet mycket väl kan utbetalas till annan, t.ex. hyresvärd, intressekontor eller liknande. I familjepolitiska kommittén fördes ganska långa och intensiva diskussioner kring denna problematik, och jag har för min del funnit att de möjligheter till överenskommelser som propositionen angivit är godtagbara. Sådana överenskommelser kan gå ut på att man på frivillig väg kan få bostadsstödet destinerat till annan, om man av praktiska eller andra skäl vill det. Jag tror inte att man fördenskull behöver känna sig utpekad, som det sades i debatten i går. Redan nu finns det möjligheter att få barnbidraget utbetalat till annan än till modern. Jag tror inte att de barnfamiljer som använt sig av denna möjlighet i dag känt sig mera utpekade. Jag kommer alltså även när det gäller frågan om utbetalningen att följa utskottet och propositionen, just med den motivering jag anfört. Allra sist vill jag, herr talman, konstatera, självklart med en viss tillfredsställelse, att den motion som jag och några andra socialdemokratiska riksdagsmän väckt har tillstyrkts av utskottet. Det gäller beräkning av inkomst och förmögenhet i en familj, där in komsten och förmögenheten verkar reducerande på bostadstillägget. Vi har menat att det är en fördel att även barnens förmögenhet och om möjligt även gärna deras inkomst räknas med i underlaget. Exempel i dagspressen under den senaste tiden visar att det finns behov av en sådan regel, och inom studiehjälpssystemet finns redan regeln tillämpad utan större besvär. Jag vill också uttala min tillfredsställelse med att denna reform verkligen förs ut i livet och att regeringen inte lyssnat på borgerliga opinionsbildare, som gärna vill inge föreställningen om en allsidig, bred och ibland även allomfattande familjepolitisk reform. Varje väntan med det här förslaget hade varit olycklig. Barnfamiljerna har anledning att vara statsrådet Odhnoff och regeringen tacksamma för att de drivit fram denna fråga till vårriksdagen.

Nu skedde inte det, och det tycker jag är riktigt. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till statsutskottets förslag i dess helhet.

Herr talman! Det var bara några ord i början av herr Lars Larssons anförande som föranledde mig att begära ordet. Vi har på vårt håll inte på något sätt betvivlat att det förekommit samråd mellan familjepolitiska kommittén och familjeskatteberedningen. Detta framgår ju tydligt av den till betänkandet fogade skrivelsen till statsrådet att herr Björne har deltagit i familjepolitiska kommitténs arbete. Det intressanta i fråga om detta sam arbete mellan kommittéerna tycker jag är att det man har kommit överens om var familjepolitiska kommitténs förslag. Detta har ju i ganska väsentlig mån blivit ändrat i propositionen. Jag pekade på tre saker som var av intresse i det avseendet. Det var tröskelproblemen som blir mycket större enligt propositionens förslag än vad de blev enligt kommittéförslaget.

För t.ex. 1969 års bidrag skall 1967 års inkomst ligga till grund. Slutligen hade familjepolitiska kommittén föreslagit en sådan utformning av stödet att bidraget per barn skulle bli större ju större barnskaran var. Det tycker vi också var en riktig anordning. Det framgår inte att det i den senare behandlingen av dessa frågor ägt rum sådant samarbete med familjeskatteberedningen som i fråga om kommitténs förslag. Vi är också på det klara med att man behöver lämna hjälp till barnfamiljerna så snart som möjligt. Vi tycker bara att det är tråkigt att det inte kom ett samlat förslag på en gång, och det har vi framfört i vår reservation.

Herr talman! Jag kan hålla med herr Kaijser om att det ur många synpunkter är lyckligt att vi har fått det här förslaget, vars huvuddrag folkpartiet inte heller har opponerat sig emot. Det är betydligt mycket bättre än det förslag om differentierade barnbidrag som familjepolitiska kommittén först lade fram och som även socialdemokraterna själva opponerade sig emot och som ju också blev i hög grad sönderskjutet av både remissinstanserna och den allmänna opinionen. Däremot kan jag inte hålla med herr Kaijser — det kanske är en detalj i sam manhanget — om att de uppgifter är riktiga som herr Larsson lämnade om samarbetet mellan skatteberedningen och den familjepolitiska kommittén. Enligt uppgift finns det en expert i skatteberedningen som också var medlem av familjepolitiska kommittén, och det är den spång på vilken detta samarbete har organiserats. Något gemensamt sammanträde har aldrig ägt rum mellan dessa kommittéer. Någon diskussion om en samordning av dessa ytterst väsentliga frågor har heller inte förekommit mellan kommittéerna. Resultatet blir också att vi nu får tre punktbeslut. Först får vi det som vi kommer att träffa här i dag, och det är ett punktbeslut som vi är tacksamma för. Om en tid kommer vi sedan att få ta ställning till skatteberedningens förslag. Vi får då noga se till att det beslutet kommer att stämma överens med vad vi beslutar i dag. Om något år får vi slutligen ta ställning till vårdbidraget, som den familjepolitiska kommittén arbetar med. Detta är en sicksackpolitik som enligt vår mening inte gärna kan ur vare sig praktisk eller ekonomisk synpunkt ge det bästa arbetsresultatet. Det kan inte heller ge barnfamiljerna det bästa ekonomiska resultatet. Det har visat sig att detta bristande samarbete mellan kommittéerna innebär vissa risker som kommer att bli ännu större i framtiden. Det är rimligt att man tillrättalägger eller i vart fall sätter ett stort frågetecken för de uppgifter som herr Larsson lämnade om samarbetet mellan kommittéerna.

Herr talman! Vi får även i dag höra från talarstolen här att det är en stor reform som vi skall votera om. Jag vill inte beteckna den som en stor reform utan som en liten delreform, en omändring av det gamla familjebostadsbidraget. Det är riktigt att det kommer fler familjer till godo, ty med den utformning som familjebostadsbidraget har fått har med åren allt färre familjer fått del av bidraget. Inkomsterna har blivit högre, vilket inte behöver innebära att köpkraften har ökat, utan pengarna har blivit mindre värda. Jag anser att detta förslag innebär en förbättring i förhållande till det gamla familjebostadsbidraget, och därför har vi inte heller haft så många erinringar att komma med. Jag vill än en gång framhålla att vi från vårt håll är helt emot konsumtionsdirigerade bidrag. Jag förde i går på tal den bristande samordningen. Jag uttryckte mig så försiktigt att jag sade att såvitt jag förstår har inte samråd ägt rum. Jag grundade detta på dels det resultat som har kommit fram, dels att utredningarna inte blivit klara på samma tid. Herr Larsson nämnde att det här är fråga om en omfördelning mellan barnfamiljerna. Det är inte den omfördelningen som man skall göra, utan omfördelningen bör ske mellan dem som har barn och dem som inte har barn, och hade den andra utredningen varit klar, så hade vi i dag kunnat göra den omfördelningen och besluta om den reform som vi väntar på. Herr Larsson nämnde också att jag i går sade att vi alltid tänker på låginkomstgrupperna. Jag vill understryka att det är riktigt. Herr Larsson sade då att det var fråga om en så liten ökning som med 25 öre om dagen. Nåväl, den hundralapp som detta gör är ett litet belopp, men jag vill dock påminna om det förslag från mittenpartiernas sida som röstades bort i går och som gick ut på en höjning av det allmänna barnbidraget. En sådan höjning hade också kommit låginkomstgrupperna till del, eftersom den åsyftade alla barn.
Herr talman! Efter dessa tre repliker skall jag försöka koncentrera mig på ett par punkter. Först tvingas jag på nytt att ta upp diskussionen om samrådet mellan familjeskatteberedningen och familjepolitiska kommittén, fastän detta i och för sig är ointressant med hänsyn till den förevarande situationen. Fru Hamrin-Thorell trodde inte att jag talade uppriktigt, när jag sade att samråd hade ägt rum med familjeskatteberedningen, som i likhet med alla andra enmansutredningar har en rad experter till sitt förfogande. Vi har haft och har fortfarande i familjepolitiska kommittén till förfogande samme expert som familjeskatteberedningen och det har skett ett ständigt samråd. Innan familjepolitiska kommittén lade fram sitt betänkande, fick familjeskatteberedningen yttra sig över det. Det skedde också vissa anpassningar i skrivningarna, så att uppfattningarna skulle stämma överens. Jag håller med herr Kaijser om — det framgick också av mitt tidigare inlägg — att den omarbetning av förslaget som skett inom regeringen leder till att man får svårare att anpassa det till ett framtida s.k. neutralt särbeskattningssystem. För mig är detta emellertid inget problem. Jag accepterar att en inkomstutjämnande effekt kan åstadkommas, som innebär att man ger barnfamiljer med låga inkomster ett större stöd än vad familjepolitiska kommittén siktade på. Denna lösning kan medföra vissa tröskelproblem, men jag tror inte att de kommer att vara särskilt besvärliga, ty de är dock mindre än de problem som häftar vid reglerna för det nuvarande familjebostadsbidraget. Herr Kaijser talade om att de inkomstuppgifter som skall ligga till grund för bostadsstödet är inaktuella. Det är riktigt, de är gamla. Men nu införes en möjlighet till jämkning med hänsyn till den aktuella inkomsten. Också detta är en metod som med framgång prövats vad gäller det studiesociala stödet. Slutligen vill jag säga att det fortfarande icke är beloppen, 100 kronor i höjt barnbidrag eller 25 öre om dagen till de lägsta inkomsttagarna, som jag vänt mig emot utan det sätt på vilket förslagen är utformade. Tendensen är att ge mer åt dem som tjänar bättre än åt dem som tjänar sämre. Det tycker jag är fel när det gäller att bygga ut en reform.

Herr talman! Regeringen har i sin proposition nr 42 gjort en klar prioritering till förmån för de barnfamiljer som har det största stödbehovet. Jag har i propositionen framhållit att man genom selektiva åtgärder av den typ som bostadstilläggen utgör kan sätta in en långt större förstärkning av det ekonomiska familjestödet till de barnfamiljer som på grund av barnens försörjning har de största ekonomiska svårigheterna. Som jag talat om förut blir detta en långt större förstärkning än den vi skulle kunna få genom en barnbidragshöjning. Regeringsförslaget innebär ett ökat ekonomiskt stöd åt över 400 000 barnfamiljer. Reformpaketet, stort eller litet, innehåller för det första ett helt nytt statligt bostadstillägg för barnfamiljer, vilket kompletterar det allmänna barnbidraget, för det andra ett statsbidrag till kommunerna för kommunala bostadstillägg för barnfamiljer med särskilt höga hyror och för det tredje höjda bidragsförskott till ensamstående barnförsörjare. Bostadstillägget består av ett allmänt konsumtionsstöd som ökar med hänsyn till bostadens beskaffenhet. Jag har sett det som en positiv sida i det här systemet, att det statliga bostadstillägget — särskilt om det kompletteras med det kommunala tillägg som tar hänsyn till höga hyror — gör det möjligt för barnfamiljer med lägre inkomster att söka bostad på lika villkor som andra. Det måste vara en strävan i ett demokratiskt samhälle att i sina bostadsområden få utrymme för alla människor oberoende av deras inkomster. Vi vill inte ha någon segregation i bostadsområdena. Regeringen har tagit fasta på den inriktningen av ett ökat stöd till barnfamiljerna som familjepolitiska kommittén förordade. Det ökade familjestödet går främst till flerbarnsfamiljer i låglönegrupperna och till ensamstående barnförsörjare. Det är dessa grupper som har de största ekonomiska bekymren för barnens försörjning. I flerbarnsfamiljer och i enföräldersfamiljer med årsinkomster under 16 000 kronor finns omkring 250 000 barn. Regeringen låter de allmänna barnbidragen vara oförändrade och lägger i stället hela det ökade stödet på de grupper där stödbehovet är störst. Kammaren behandlar nu ett utskottsutlåtande som över hela linjen tillstyrker de reformförslag som har lagts fram i propositionen. Eftersom tiden nu är knapp skall jag inte gå närmare in på de olika reservationer som fogats till utskottsutlåtandet. De har ju också redan bemötts av statsutskottets talesman. I reservationerna förekommer inte heller några motförslag till propositionens förslag, men eftersom herr Per Jacobsson under debatten har kallat mig grälsjuk, därför att jag har kritiserat mittenpartiernas agerande i de familjepolitiska frågorna, måste jag ändå med ett par ord försöka reda ut detta. Jag har sagt att man närmast från folkpartiets sida länge har tvekat inför regeringens handlingslinje att nu genomföra en familjepolitisk reform utan att vänta tills en rad andra omfattande och svårlösta utredningskomplex har redovisats och remissbehandlats. Det är möjligen obehagligt för herr Per Jacobsson att jag påminner om detta, men jag kan hänvisa till en interpellationsdebatt som jag hade med herr Dahlén i denna kammare i december månad i fjol. När jag kritiserat mittenpartiernas förslag om att höja de föreslagna bostadstilläggen med åtta kronor i månaden — det betyder alltså en höjning för en fembarnsfamlij från 320 kronor till 328 kronor i månaden — är det inte så mycket förslaget som sådant utan motiveringen för förslaget som jag vänder mig emot. I mittenpartiernas motion sägs nämligen klart ut att det är från jämlikhetssynpunkt som man anser det motiverat att lägga på dessa åtta kronor i månaden. Den som tror att detta är jämlikhetspolitik har föga insikt i jämlikhetsproblemen. Herr Knut Johansson har här pläderat för utbetalning av familjestödet till fastighetsägaren. Andra talare har gendrivit hans synpunkter och i stället hävdat utskottets skrivning. Jag tror att det ökade krångel med utbetalningarna för förmedlingsorgan och postverk som herr Knut Johansson är bekymrad för skulle bli ofantligt mycket större med den utbetalningsordning som föreslås i reservationen. Herr Högström tog i synnerhet upp standardkraven och menade att de inte var tillräckligt stringent formulerade. De är avsiktligt mjukt formulerade, därför att vi måste ta avstånd här från det centimetertänkande i nuvarande familjebostadsbidrag som hindrar så många barnfamiljer att i dag få ett bidrag. Men vi måste också ge utrymme för det stora antal barnfamiljer som har en god familjebostad i en i övrigt välplanerad bostadsmiljö. Vi vet att sådana bostäder byggdes åtminstone så sent som på 1950-talet, och det finns enligt min uppfattning ingen orsak att utestänga de 10000 familjer, som det rör sig om, från ett familjestöd på 7 miljoner kronor. Jag vill också till slut ha sagt att jag har stor förståelse för herr Kaijsers positiva syn på familjepolitiska kommitténs förslag — betänkandet förde den familjepolitiska debatten ett långt steg framåt. I det reformförslag som regeringen lagt fram är målet och resultatet i stort sett detsamma som familjepolitiska kommittén förordade — det är bara en annan metod som vi har använt.

Herr talman! Jag sade i går att här föreliggande förslag är ett framsteg och uttalade mig ganska uppskattande om det. Samtidigt beklagade jag att det inte hade varit möjligt att — som jag uttryckte mig — framlägga ett samlat förslag till en familjepolitisk reform. Nu har ju en ganska vidlyftig debatt förts i frågan om de möjligheterna förelegat och vilket samråd som förekommit mellan olika utredningar som arbetar. Jag skall helt avstå från att fortsätta den debatten och från att söka göra någon bedömning av om ett samråd varit möjligt och i så fall kunnat leda fram till en samlad reform, presenterad vid den tidpunkt då det här förslaget lades fram. Statsrådet säger att förslaget kan göra det möjligt för barnfamiljerna att söka bostad på lika villkor som andra.

Vidare reagerade statsrådet mot mitt yttrande i går, när jag tyckte att hon verkade grälsjuk. Det kan jag förstå — kanske var det litet ofint att säga så om ett statsråd. Men jag blev litet överraskad när statsrådet började med att uttala sin tillfredsställelse och kanske också förvåning över att förslaget i stort sett accepterats och sedan gjorde ett våldsamt utfall mot mittenpartierna, vilket jag egentligen för min del tyckte inte hade så stort samband med den sakdiskussion som vi då sökte föra. Statsrådet sade att mellanpartierna vill köpa jämlikhet för 8 kronor i månaden. Jag tyckte att det var ett väldigt demagogiskt yttrande, ett billigt valtrick egentligen. Och jag skulle tro att om man vill testa sina valpolitiska teser är inte första kammarens talarstol den lämpligaste plattformen för sådana Öövningar. | Jag vill ställa den direkta frågan: Skall det uppfattas så att när regeringen föreslår förmåner av olika slag och olika storleksordning innebär detta att man köper jämlikhet, eller vad det nu kan vara fråga om, för de grupper i samhället som just dessa förmåner avser?

Herr talman! Jag har ett behov av att säga ett par ord med anledning av vad herr Lars Larsson och även statsrådet Odhnoff anförde om standardkravet. Statsrådet Odhnoff säger att skrivningen på denna punkt är avsiktligt mjukt utformad. Det kan man kanske säga, men man måste också ha klart för sig att det finns olika grader av bostäder. Det kan vara riktigt, som statsrådet Odhnoff framhöll, att bostäder byggda år 1950 uppfyller fordringarna — det är inget problem — men det gör inte de bostäder som har byggts långt tidigare och som inte bara saknar duschrum eller badrum utan också i övrigt till stor del har en låg standard. Därför anser reservanterna att skrivningen i propositionen borde ha varit mera preciserad, ty jag föreställer mig att det för bostadsstyrelsen kommer att bli mycket svårt att skriva de tillämpningsföreskrifter som måste bli en följd av propositionen. Herr Lars Larsson sade att det inte var någon nämnvärd skillnad mellan det minimikrav som jag angav i går och det som anges i propositionen. Jag frågade i går vad man gör med de flerfamiljshus där det finns 10, 15 eller 25 lägenheter. I ett hus med 25 lägenheter kan sannolikt bo 100 personer, om det är barnfamiljer. Då räcker det inte med ett duschrum eller ett badrum. Hur den frågan skall lösas finns det inga som helst anvisningar om. Jag anser att man på den punkten borde ha kunnat göra en mera preciserad skrivning. Jag tror det finns all anledning att hålla fast vid det standardkrav som har varit vägledande för vår moderna bostadspolitik. Då borde åtminstone det kravet rimligtvis uppfyllas som reservanterna har ställt, nämligen att det bör finnas ett duscheller badrum i lägenheterna. Det är ett mycket rimligt krav när det avser någonting så viktigt som barnfamiljernas standard i bostadsområdena. Det är anledningen till att vi har velat peka på den svaghet som propositionen i detta avseende innebär.

Herr talman! Det är närmast i fråga om utbetalningen som jag skulle vilja ställa ett par frågor till statsrådet. Jag erinrade i går om att man i propositionen har hänvisat till utbetalningssättet när det gäller pensionärer och ansett att även familjebostadstilllägget bör betalas direkt till berörda familjer. I utskottsutlåtandet har det sagts att förslaget i motionen I: 804 är orealistiskt och ogenomförbart. Man har sagt att det inte är tillämpbart annat än på familjer som bor i direktförhyrd bostad. Ja, det är ju ingenting annat det är fråga om. Här är inte fråga om någon utvidgning i det avseendet av gällande system. När man talar om att det system som nu gäller skulle vara krångligt förefaller det som om man sammanblandat utbetalningsformen med villkoren för stödet. Både jag och andra som står bakom motionen har sagt att den reform som innebär att grunderna för stödet ändras är att hälsa med tillfredsställelse. Men det är ju inte detsamma som att ändra formen för utbetalningen. Jag skulle vilja fråga om det över huvud taget gjorts någon erinran från de cirka 150 000 familjer som nu får bidrag och som i över tio år har fått bidrag på detta sätt. Jag har tidigare sagt att det är klart att det från fastig hetsägarhåll kan sägas att det är lämpligare och mera praktiskt om man slipper denna anordning, men man anser ändå att det är så värdefullt att detta klaras att man tar besväret. Det har också sagts att det inte innebär något onödigt administrativt krångel för fastighetsägarnas vidkommande. Kvar står sålunda frågan: Vad är motivet för denna förändring? Både regeringen och utskottsmajoriteten ansluter sig väl ändå till den grundläggande principen att detta skall vara ett stöd för en bättre bostad. Som jag erinrade om i går är ju risken ganska uppenbar att det blir en annan styrning om hyresgästen tar pengarna och ökar inkomsten.

Är inte det ett problem som såväl statsrådet som utskottsmajoriteten borde ha haft med i sina bedömningar? Utan någon motivering annat än vad som här anförts anser man sig kunna förbigå en så viktig sak. Det måste väl ändå föreligga något bevis, antingen att det är ett allmänt krav från berörda hyresgäster eller att systemet är så påtagligt olämpligt att det måste justeras. Det är svårt att förstå vad som är det förnuftiga i denna förändring.

Herr talman! Jag skall inte blanda mig i den inbördes socialdemokratiska diskussionen på denna punkt, men ett yttrande av statsrådet Odhnoff gjorde att jag begärde ordet för replik. Hon hänvisade till en interpellationsdebatt som vi hade här i höstas, och hon sade att hon hade intrycket att folkpartiet var tveksamt beträffande behovet av en familjepolitisk reform. Jag hade en känsla av att när vi hade den debatten i fjol så förstod inte statsrådet riktigt vad det var vi talade om. Hon har tydligen fortfarande inte förstått vad saken gäller. Vad jag hävdade var att den familjepolitiska kommittén hade lagt fram ett förslag, som skulle försvåra möjligheterna till att på en gång eller etappvis åstadkomma en samlad familjepolitisk reform. Efter den mycket häftiga kritik som från olika håll riktades mot familjepolitiska kommitténs förslag har ju regeringen gjort om det, och det tycker jag är bra. Det är det första jag vill säga. Det andra är att vi nu har sagt att detta icke är en tillräcklig reform utan att vi måste gå vidare. Det var detta, statsrådet Odhnoff, som jag hävdade i interpellationsdebatten i höstas. Reservanterna i statsutskottet säger att man måste gå vidare och pröva vård nadsbidrag. Det tredje som jag — liksom reservanterna — vill understryka är att en familjepolitik måste utformas på sådant sätt att den inte särskilt favoriserar vare sig hemarbete eller förvärvsarbete. Den fjärde punkten är att vi hävdar att om bostadssituationen blir sådan — under socialdemokratisk ledning blir den väl inte det — att vi får större möjligheter att åstadkomma rörlighet mellan bostäderna och innehavarna, så skall man se till att man får en familjepolitik som är mindre konsumtionsdirigerande än den nuvarande. Den femte punkten är att vi föreslår ctt särskilt bostadstillägg, därför att vi menar att regeringens förslag inte är tillräckligt på denna punkt. Den sjätte punkten är att vi föreslår en höjning av det allmänna barnbidraget. Mot denna bakgrund är det lika oförklarligt nu som det var vid tidpunkten före jul, då statsrådet Odhnoff och jag diskuterade familjepolitiska reformer, att få intrycket att vi inte skulle vara intresserade härav. Det är bara det, statsrådet Odhnoff, att när man beslutar på detta viktiga område skall man göra det så att det verkligen finns möjligheter att gå vidare. Det har varit motivet för vårt handlande i detta sammanhang. Jag föreslår att statsrådet Odhnoff läser igenom statsutskottets utlåtande, så kanske det klarnar litet på denna punkt.

Herr talman! Det får väl sägas klart till herr Jacobsson att jag förbehåller mig rätten att i riksdagen ta upp och kritisera de förslag som riksdagen behandlar. Vad jag har tagit upp här är en motion från mittenpartierna. Där skriver man på detta sätt: »Ur jämlikhetssynpunkt är det angeläget att man gör det stöd som skall utgå till de ekonomiskt sämst ställda barnfamiljerna så stort som möjligt.

Jag anser fortfarande att det är utomordentligt angeläget att påpeka att jämlikhet inte är ett begrepp som vi använder på detta vårdslösa sätt. Herr Johansson har igen tagit upp utbetalningen av bostadstillägget. Vi måste ju se detta bostadstillägg som en helt ny stödform som är avsedd att utgöra ett tillägg till det allmänna barnbidraget som utbetalas direkt till familjen. Syftet är ju bl.a. att ge ett allmänt konsumtionsstöd till barnfamiljer med lägre inkomster. Konstruktionen är sådan att för t.ex. ettbarnsfamiljer utgår detta familjestöd oberoende av bostaden, och det utges också till övriga familjer med ett grundbelopp som är oberoende av bostaden. Vi skulle få mycket stora svårigheter, inte minst att förklara för den där ettbarnsfamiljen, som har fått sitt bidrag på 60 kronor i månaden, att familjen, när den fick ett barn till, skulle förlora bidraget och i stället få ett hyresbidrag. För familjen måste det ju upplevas som att man förlorar ett bidrag som man hade rätt till när man hade ett barn. Vi har också fått förändringar på en del områden; bl.a. beträffande egnahemsägare måste de nuvarande familjebostadsbidragen under 1968 betalas ut direkt till familjen till följd av att bostadsstyrelsen fr.o.m. den 1 juli 1968 successivt kommer att gå över till direktavisering till låntagare med statliga bostadslån. Detta innebär också att denna grupp måste undantas, och när vi då alltså får ett nytt system uppstår frågan om man skall bevara delar av det gamla systemet, varigenom man får det enorma krångel som vi till varje pris vill undvika. Det finns ingen anledning att spilla många ord på vad herr Dahlén har sagt. Denna fråga har diskuterats här i går med andra företrädare för mittenpartierna, som hävdat behovet av samlade grepp och att man uppenbarligen till varje pris skall vänta att göra något tills man kommit fram till detta samlade grepp. Detta är en diskussion som är tjatig, men jag tror att vi måste inse hur olika vi uppfattar problemen och hur olika vi uppfattar samhället. Jag tror inte att det över huvud taget finns ett samlat grepp som man kan ta en gång för alla och slutgiltigt och sedan slå sig till ro och säga att vi nu har ordnat detta samhälle så att alla behov är tillgodosedda. Samhället är ingen statisk företeelse. Samhället är dynamiskt. Medan vi löser delproblemen, varvid vi givetvis skall ha samordnade lösningar — men det är inte det som det talas om här — uppstår ständigt nya problem, och vi måste ständigt ha en aktionsberedskap för att kunna lösa de nya problem som samhällsförändringarna medför.

Herr talman! Jag fick inget svar från statsrådet på min fråga — som egentligen var rätt väsentlig — huruvida det förelåg några sådana svårigheter i den nuvarande tillämpningen, kritiska anmärkningar från barnfamiljer eller från fastighetsägare, som utgjort grunden för denna förändring. Jag tolkar tystnaden på denna punkt så att något sådant inte föreligger. Statsrådet kom med en ny motivering som i och för sig var intressant och som föranleder ytterligare en fråga. Statsrådet säger att detta är en helt ny stödform, ett tillägg till det allmänna barnbidraget. Kan det möjligen vara så att man räknar med att med den uppläggningen kunna genomföra familjebostadspolitiska kommitténs ursprungliga förslag så att säga bakvägen? Ty det blir ju resultatet av detta. Statsrådet säger vidare att stora svårigheter kommer att uppstå att förklara för familjerna med ett barn som fått bidraget direkt att det sedan kommer en annan situation, då de skall få det via fastighetsägaren. Ja, det är möjligt. Men har inte statsrådet tänkt på svårigheterna att ge tillfredsställande förklaringar till de familjer som på det här sättet har kommit in i en större och bättre lägenhet men förbrukat pengarna på annat och tvingas återgå till en billigare och sämre lägenhet? Och är det inte så beträffande egnahemsägarna att de som inte har statslån redan nu får detta bidrag direkt utbetalat? Någon förändring i det avseendet innebär alltså inte ett bifall till reservationen.

Herr talman! Statsrådet Odhnoff meddelade kammaren här — inte bara till min utan även till andras förvåning, förmodar jag — att några representanter för mittenpartierna under gårdagens debatt hade föreslagit att man inte nu skall fatta några beslut beträffande familjepolitiken utan vänta därmed. Jag skulle vara tacksam om statsrådet Odhnoff från denna talarstol vill namnge vilka personer från mittenpartierna som har föreslagit att inga beslut skall fattas här. Jag skall sätta mig nära talarstolen, herr talman, för att inte behöva förlänga debatten så mycket när jag skall tacka för svaret.

Herr talman! På sätt och vis förefaller det ofruktbart att fortsätta denna diskussion. Statsrådet Odhnoff har läst upp ett citat ur vår motion där vi säger att vi finner det angeläget ur jämlikhetssynpunkt att de lägsta inkomstgrupperna får ett så stort stöd som möjligt. Jag förmodar att vi på denna punkt är överens. Jag antar att statsrådet också delar vår uppfattning där. Vi har ansett att det vore önskvärt att gå litet längre än vad statsrådet har föreslagit. Därför har vi föreslagit detta särskilda bostadsstöd på 100 kronor om året som nu diskuteras så mycket. Men att från denna utgångspunkt göra gällande att vi vill köpa jämlikhet för åtta kronor i månaden är enligt min uppfattning en debattmetod som egentligen överträffar det mesta. Man kan ju dra ut det aktuella räkneexemplet ytterligare. Herr Lars Larsson har för resten gjort det genom att tala om hur mycket pengar per dag det rör sig om. Jag skulle kunna föreslå att man går ännu längre och räknar ut hur mycket pengar det blir per timme. Det torde bli mellan ett och ett och ett halvt öre i timmen. Detta tror jag kommer att göra sig ännu bättre i den enklare propagandan.

Herr talman! Herr Dahlén, samlade grepp talade flera företrädare för mittenpartierna om i går, och det har de talat om i dag också. Logiken skulle väl ändå kräva att man då avslog de reformer som här är föreslagna. Men det är naturligtvis ett bekymmer det där med logik.

Om detta är ett avsteg från bostadsanknytningen, vill jag bara peka på vad som står i propositionen. Där anges på ett klart sätt vad som avses, tror jag.

Det medför direkta administrativa komplikationer i det stora antal fall i övrigt där inga uppgifter om bostaden annars behövs. Utbetalning kvartalsvis i förskott skulle för nästa budgetår medföra ett med ca 45 milj.kr. ökat anslagsbehov. Varje försök att genomföra motionsförslaget i övriga delar skulle leda till en utbetalningsordning där ett flertal olika utbetalningssystem skulle fungera vid sidan av varandra, vilket skulle komplicera administrationen.» Jag tror jag avstår från att svara herr Per Jacobsson. Den enkla demagogin får vara för honom.
Herr talman! Jag är ledsen att behöva ta tillbaka löftet att tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag fick ju inget svar.

Herr talman! Herr Hedlund har i en interpellation frågat mig, dels om jag vill lämna en redogörelse för de händelser som inträffade i samband med en planerad tennisturnering i Båstad nyligen och för de åtgärder som i samband därmed vidtagits från samhällets sida, dels om jag ämnar vidta åtgärder i syfte att förhindra användandet av våldsmetoder i samband med demonstrationer. Vidare har liknande spörsmål tagits upp i en rad enkla frågor till mig. Sålunda har herr Werbro frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förebygga sådana upplopp som förekom vid demonstrationerna i Båstad. Herr Oskarson har ställt en fråga av samma innebörd. Herr Johansson i Skärstad har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att förutsättningarna för demonstrationer i demokratiska former skall förbättras. Herr Hermansson har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att söka hindra sammanstötningar mellan polis och demonstranter. Fru Sundberg har frågat mig, om jag är beredd att omgående utfärda klarläggande och entydiga direktiv för beviljande av tillstånd till demonstrationer, så att våldshandlingar och upplopp under demonstrationer förhindras. Herr Börjesson i Falköping har frågat mig, om jag vill lämna en redogörelse för kostnaderna för polisbevakning i samband med demonstrationer av skilda slag och hur dessa kostnader bestrids.
Herr talman! Herr Bengtson har i en interpellation frågat mig dels om jag vill lämna en redogörelse för de händelser som inträffade i samband med den planerade tennisturneringen i Båstad nyligen och för de åtgärder som i sam band därmed vidtagits från samhällets sida, dels om jag ämnar vidta åtgärder i syfte att förhindra användandet av våldsmetoder i samband med demonstrationer. Vidare har liknande spörsmål tagits upp i en rad enkla frågor till mig. Sålunda har herr Ferdinand Nilsson frågat om dessa händelser föranleder ytterligare anvisningar till polismyndigheterna och framställning till riksdagen om förstärkta resurser för att genomföra erforderliga åtgärder. Herr Holmberg har frågat mig om jag är beredd att omgående utfärda klarläggande och entydiga riktlinjer för ordningsmaktens befogenheter att ingripa mot den våldsmentalitet som har kommit till uttryck i Båstad. Herr Dahlén har frågat mig, för det första om jag anser att det finns anledning anta att det i demonstrationerna finns personer som systematiskt verkar för att undergräva respekt för lag och ordning, för det andra om jag avser att vidta åtgärder som ger ordningsmakten möjligheter att förhindra våldshandlingar i samband med demonstrationer, för det tredje om jag anser att ordningsmakten har tillräckliga resurser för detta och för det fjärde om gällande regler för ordningsmakten är = tillfredsställande utformade.
Slutligen har herr Jansson frågat mig, om jag vill redovisa min inställning till de framförda tankarna om att bilda batongbeväpnade frivilliga medborgargarden. Herr talman! Jag ber att få besvara frågorna i ett sammanhang. Svenska tennisförbundets beslut att i Båstad genomföra en tennistävling mot Rhodesia väckte en stark reaktion hos stora grupper i vårt land, en reaktion som kom till uttryck såväl inom pressen som i uttalanden från olika sammanslutningar. Regeringens inställning till rasförtryck och till kontakter med ett land med vilket Sverige har brutit alla officiella förbindelser kan icke vara föremål för någon tvekan. Regeringen anser med stöd av en överväldigande opinion i vårt land att ras politiken i södra Afrika måste med skärpa fördömas. Samtidigt måste understrykas att det icke fanns några legala möjligheter för regeringen eller annan myndighet att förhindra eller förbjuda att tävlingen kom till stånd. Ansvaret för att tävlingen utlystes åvilar helt Tennisförbundet. Eftersom det emellertid var fråga om en i laga ordning utlyst tävling kunde arrangörerna ställa anspråk på att myndigheterna skulle upprätthålla ordning och säkerhet i samband med tävlingen. Till det demokratiska rättssamhällets grundläggande principer hör att även meningsyttringar och arrangemang som starkt ogillas av en bred opinion har rätt att, så länge de håller sig inom lagens råmärken, få skydd från samhällets sida.
Slutligen har herr Skårman frågat mig i vilken utsträckning polisen utnyttjar filmoch stillbildsfotografering för dokumentering och som bevismaterial vid upplopp och demonstrationer. Jag ber att få besvara frågorna i ett sammanhang. Svenska tennisförbundets beslut att i Båstad genomföra en tennistävling mot Rhodesia väckte en stark reaktion hos stora grupper i vårt land, en reaktion som kom till uttryck såväl inom pressen som i uttalanden från olika sammanslutningar. Regeringens inställning till rasförtryck och till kontakter med ett land med vilket Sverige har brutit alla officiella förbindelser kan icke vara föremål för någon tvekan. Regeringen anser med stöd av en överväldigande opinion i vårt land att raspolitiken i södra Afrika måste med skärpa fördömas. Samtidigt måste understrykas att det icke fanns några legala möjligheter för regeringen eller annan myndighet att förhindra eller förbjuda att tävlingen kom till stånd. Ansvaret för att tävlingen utlystes åvilar helt tennisförbundet. Eftersom det emellertid var fråga om en i laga ordning utlyst tävling kunde arrangörerna ställa anspråk på att myndigheterna skulle upprätthålla ordning och säkerhet i samband med tävlingen. Till det demokratiska rättssamhällets grundläggande principer hör att även meningsyttringar och arrangemang som starkt ogillas av en bred opinion har rätt att, så länge de håller sig inom lagens råmärken, få skydd från samhällets sida.
Det är icke polisens uppgift att göra en politisk bedömning av om ett visst arrangemang är önskvärt eller icke. Dess uppgift är uteslutande att upprätthålla ordning och säkerhet. Det stod tidigt klart att ett genomförande av den planerade tennistävlingen skulle leda till kraftiga protester från en stark opinion, framför allt bland ungdomen, och att det sannolikt skulle förekomma demonstrationer på platsen. Dels skulle det bli fråga om lagliga demonstrationer med fredliga medel. Dels kunde man befara våldsamma demonstrationer med olagliga medel. På grundval av de uppgifter som jag har inhämtat — nämligen dels en redogörelse av länspolischefen i Kristianstads län, dels ett protokoll från sammanträde på rikspolisstyrelsen den 29 april, dels en rapport av en från styrelsen utsänd observatörsgrupp, dels en promemoria av chefen för styrelsens säkerhetsavdelning — vill jag till en början lämna följande redovisning för vad som har förekommit i anslutning till den planerade tennistävlingen i Båstad. Men jag vill understryka att utredningen beträffande dessa händelser ännu icke är slutförd. Jag kommer i denna del av mitt svar främst att uppehålla mig vid planeringen av polisens åtgärder och huvuddragen i genomförandet av dessa åtgärder. Planläggningen och genomförandet av de polisiära åtgärderna leddes redan från början av länspolischefen.
Det är icke polisens uppgift att göra en politisk bedömning av om ett visst arrangemang är önskvärt eller icke. Dess uppgift är uteslutande att upprätthålla ordning och säkerhet. Det stod tidigt klart att ett genomförande av den planerade tennistävlingen skulle leda till kraftiga protester från en stark opinion, framför allt bland ungdomen, och att det sannolikt skulle förekomma demonstrationer på platsen. Dels skulle det bli fråga om lagliga demonstrationer med fredliga medel, dels kunde man befara våldsamma demonstrationer med olagliga medel. På grundval av de uppgifter som jag har inhämtat — nämligen dels en redogörelse av länspolischefen i Kristianstads län, dels ett protokoll från sammanträde på rikspolisstyrelsen den 29 april, dels en rapport av en från styrelsen utsänd observatörsgrupp, dels en promemoria av chefen för styrelsens säkerhetsavdelning — vill jag till en början lämna följande redovisning för vad som har förekommit i anslutning till den planerade tennistävlingen i Båstad. Men jag vill understryka att utredningen beträffande dessa händelser ännu icke är slutlig. Jag kommer främst att uppehålla mig vid planeringen av polisens åtgärder och huvuddragen i genomförandet av dessa åtgärder. Planläggningen och genomförandet av de polisiära åtgärderna leddes redan från början av länspolischefen.
Enligt de ursprungliga planerna skulle polisstyrkan i Båstad uppgå till ett 70 tal man, varav 22 tillhörde länstrafikgruppen i Halmstad och de övriga ängelholms och Kristianstads polisdistrikt. Vid sammanträdet på rikspolisstyrelsen den 29 april redovisade länspolischefen sin planläggning. Därvid framhöll denne att det möjligen kunde komma i fråga att spruta vatten på personer, som försökte tränga in på områden som inte fick beträdas av obehöriga, och att tårgas skulle tillgripas i yttersta nödfall om det förelåg fara för liv. Från rikspolisstyrelsens sida framhölls att vattenbesprutning och tårgas inte borde användas annat än i yttersta nödfall och att man i stället borde sätta in större personalstyrkor för att därigenom så långt som möjligt undvika att använda tvångsåtgärder. Den planerade insatsen av personal bedömdes av rikspolisstyrelsen som helt otillräcklig. Styrelsen förklarade sig beredd att ställa till förfogande alla de personella och materiella resurser som bedömdes vara nödvändiga för att kunna upprätthålla ordningen i Båstad. Av handlingarna framgår att uppgifter förelåg om att åtgärder för att hindra tävlingarna planerades. Det framkom att planerna gick ut på att dels göra en utbrytning från den legala demonstrationen, dels företa angrepp från åskådarplats. Efter hand stod det klart att vissa grupper var inställda på att tillgripa våld för att genomföra sina planer.
Enligt de ursprungliga planerna skulle polisstyrkan i Båstad uppgå till ett 70-tal man, varav 22 tillhörde länstrafikgruppen i Halmstad och de övriga Ängelholms och Kristianstads polisdistrikt. Vid sammanträdet på rikspolisstyrelsen den 29 april redovisade länspolischefen sin planläggning. Därvid framhöll länspolischefen att det möjligen kunde komma i fråga att spruta vatten på personer som försökte tränga in på områden som inte fick beträdas av obehöriga och att tårgas skulle tillgripas i yttersta nödfall om det förelåg fara för liv. Från rikspolisstyrelsens sida framhölls att vattenbesprutning och tårgas inte borde användas annat än i yttersta nödfall och att man i stället borde sätta in större personalstyrkor för att därigenom så långt som möjligt undvika att använda tvångsåtgärder. Den planerade insatsen av personal bedömdes av rikspolisstyrelsen som helt otillräcklig. Styrelsen förklarade sig beredd att ställa till förfogande alla de personella och materiella resurser som bedömdes vara nödvändiga för att kunna upprätthålla ordningen i Båstad. Av handlingarna framgår att uppgifter förelåg om att åtgärder för att hindra tävlingarna planerades. Därvid framkom att planerna gick ut på att dels göra en utbrytning från den legala demonstrationen, dels företa angrepp från åskådarplats. Efter hand stod det klart att vissa grupper var inställda på att tillgripa våld för att genomföra sina planer.
Det blev även känt från vilka platser i landet dessa demonstranter var att vänta och till vilket ungefärligt antal de beräknades uppgå, något som sedan visade sig väl överensstämma med det antal som faktiskt kom tillstädes. Länspolischefen hölls fortlöpande underrättad om dessa och andra förhållanden, som kunde antas vara av betydelse. Den 30 april beslutade länspolischefen att begära personalförstärkning hos rikspolisstyrelsen med 33 man, vilket bifölls omgående, och att öka personalstyrkan i Båstad med ytterligare 22 man från distrikt inom länet. Från rikspolisstyrelsen ställdes också en helikopter med personal och 20 bärbara radioapparater till förfogande. Enligt en av länspolischefen fastställd plan skulle 16 civilklädda polismän och 15 uniformerade polismän vilka hade tillgång till bärbara radioapparater tjänstgöra inom stadion. Övrig personal var i huvudsak indelad i fem reservgrupper. Deltagande polispersonal kallades att inställa sig i Båstad den 3 maj för genomgång vid olika tidpunkter mellan kl. 10 och 11.15. Vissa instruktioner och upplysningar om sambandstjänst, fordon och transporter, utrustning och inkvartering m.m. lämnades därvid. Samma dag som tävlingarna var avsedda att påbörjas — alltså den 3 maj kl. 14 — fattades beslut om förstärkningar med ytterligare 21 man, varav sju från Hallands län.
Det blev även känt från vilka platser i landet dessa demonstranter var att vänta och till vilket ungefärligt antal de beräknades uppgå, något som se dan visade sig väl överensstämma med det antal som faktiskt kom tillstädes. Länspolischefen hölls fortlöpande underrättad om dessa och andra förhållanden, som kunde antas vara av betydelse. Den 30 april beslutade länspolischefen att begära personalförstärkning hos rikspolisstyrelsen med 33 man, vilket bifölls omgående, och att öka personalstyrkan i Båstad med ytterligare 22 man från distrikt inom länet. Från rikspolisstyrelsen ställdes också en helikopter med personal och 20 bärbara radioapparater till förfogande. Enligt en av länspolischefen fastställd plan skulle 16 civilklädda polismän och 15 uniformerade polismän vilka hade tillgång till bärbara radioapparater tjänstgöra inom stadion. Övrig personal var i huvudsak indelad i fem reservstyrkor. Deltagande polispersonal kallades att inställa sig i Båstad den 3 maj för genomgång vid olika tidpunkter mellan kl. 10 och 11.15. Vissa instruktioner och upplysningar om sambandstjänst, fordon och transporter, utrustning och inkvartering m.m. lämnades därvid. Samma dag som tävlingarna var avsedda att påbörjas fattades beslut om förstärkningar med ytterligare 21 man, varav sju från Hallands län. Den sammanlagda personalstyrkan i Båstad den 3 maj uppgick därmed till drygt 150 man.
Den sammanlagda personalstyrkan i Båstad den 3 maj uppgick därmed till drygt 150 man. Samtidigt vidtogs vissa omdispositioner av den tillgängliga personalen. Länspolischefen anger att hans målsättning för den polisiära insatsen var att tillgängliga polisstyrkor skulle söka hålla demonstranterna borta från tennisstadions område men däremot ej ingripa mot de störningar mot tennismatchen som en demonstration utanför portarna kunde medföra. Händelseförloppet i samband med den planerade tennistävlingen och demonstrationerna i Båstad den 3 maj var enligt de inhämtade uppgifterna följande. Sedan det hade visat sig att ett beslut, som arrangörerna hade fattat om att åskådare som medförde påsar eller andra föremål inte skulle beredas tillträde, icke hade delgetts personalen vid entrén avbröts biljettförsäljningen kl. 12.45. Då hade ett 40-tal åskådare passerat entrén. I demonstrationståget deltog 500—600 personer. En grupp bestående av minst 150 personer bröt sig ur tåget och följde en annan väg än den anvisade mot tennisstadions norra entré som var stängd. Demonstrationståget i övrigt följde den anvisade vägen mot en plats i omedelbar anslutning till den södra entrén. I den grupp som samlades vid den norra entrégrinden var det en del som beväpnade sig med järnrör och käppar. De försökte omedelbart forcera grinden, som snart gav vika.
Samtidigt vidtogs vissa omdispositioner av den tillgängliga personalen. Länspolischefen anger att hans målsättning för den polisiära insatsen var att tillgängliga polisstyrkor skulle söka hålla demonstranterna borta från tennisstadions område men däremot ej ingripa mot de störningar mot tennismatchen som en demonstration utanför portarna kunde medföra. Händelseförloppet i samband med den planerade tennistävlingen och demonstrationerna i Båstad den 3 maj var enligt de inhämtade uppgifterna i korthet följande. Sedan det hade visat sig att ett beslut, som arrangörerna hade fattat om att åskådare som medförde påsar eller andra föremål inte skulle beredas tillträde, icke hade delgetts personalen vid entrén avbröts biljettförsäljningen kl. 12.45. Då hade ett 40-tal åskådare passerat entrén. I demonstrationståget deltog 500—600 personer. En grupp bestående av minst 150 personer bröt sig ur tåget och följde en annan väg än den anvisade mot tennisstadions norra entré som var stängd. Demonstrationståget i övrigt följde den anvisade vägen mot en plats i omedelbar anslutning till den södra entrén. I den grupp som samlades vid den norra entrégrinden var det en del som beväpnade sig med järnrör och käppar. De försökte omedelbart forcera grinden, som snart gav vika. Den insatta polispersonalen hade svårt att hindra demonstranterna att tränga in på stadion. Man började då att spruta vatten på dem.
Den insatta polispersonalen hade svårt att hindra demonstranterna att tränga in på stadion. Man började då att spruta vatten på dem. Grindarna kunde då stängas på nytt. I denna situation användes vid ett tillfälle tårgas, vilket ansågs nödvändigt för att hjälpa en polisman som hade kommit in bland demonstranterna och höll på att bli nedtrampad. Demonstrantgruppen stannade kvar utanför grindarna och fortsatte att kasta olika föremål, såsom stenar, ägg och träribbor, mot polismännen. Ett fåtal personer greps eller omhändertogs. Huvuddelen av demonstrationståget fortsatte till den anvisade platsen, där tåget upplöstes. Därefter blockerades den södra entrén till stadion av ett stort antal personer som trots upprepade tillsägelser vägrade att flytta sig. Några försök att med våld bryta sig in på tennisstadion förekom inte vid den södra grinden. Sedan åskådarna hade anmodats att lämna stadion, kastade en del av dem ägg, olja och annat ner på spelplanen. Därefter kunde stadion utrymmas. Omkring en timme senare beslöts att matchen inte skulle spelas i Båstad. Demonstranterna lämnade då området utan att några intermezzon inträffade. I samband med dessa händelser greps sammanlagt fyra personer. Fem polismän, en brandman och en åskådare erhöll smärre skador. Även några demonstranter skadades lindrigt. Ett 40 tal polismän fick sina kläder nedsmutsade.
Grindarna kunde nu stängas på nytt. I denna situation användes vid ett tillfälle tårgas, vilket ansågs nödvändigt för att hjälpa en polisman som hade kommit in bland demonstranterna och höll på att bli nedtrampad. Demonstrantgruppen stannade kvar utanför grindarna och fortsatte att kasta olika föremål som stenar, ägg och träribbor mot polismännen. Ett fåtal personer greps eller omhändertogs. Huvuddelen av demonstrationståget fortsatte till den anvisade platsen där tåget upplöstes. Därefter blockerades den södra entrén till stadion av ett stort antal personer som trots upprepade tillsägelser vägrade att flytta sig. Några försök att med våld bryta sig in på tennisstadion förekom inte vid den södra grinden. Sedan åskådarna hade anmodats att lämna stadion, kastade en del av dem ägg, olja och annat ner på spelplanen. Därefter kunde stadion utrymmas. Omkring en timme senare beslöts att matchen inte skulle spelas i Båstad. Demonstranterna lämnade då området utan att några intermezzon inträffade. I samband med dessa händelser greps sammanlagt fyra personer. Fem polismän, en brandman och en åskådare erhöll smärre skador. Även några demonstranter skadades lindrigt. Ett 40 tal polismän fick sina kläder nedsmutsade. Viss skadegörelse anställdes, bl.a. förstördes en biljettkiosk och låsanordningarna vid den norra entrégrinden. Under kvällen och natten lämnade huvuddelen av demonstranterna Båstad.
Viss skadegörelse anställdes, bl.a. förstördes en biljettkiosk och låsanordningarna vid den norra entrégrinden. Under kvällen och natten lämnade huvuddelen av demonstranterna Båstad. Natten till den 4 maj utsattes en buss som tillhörde en FNL-grupp från Uppsala för skadegörelse. När gruppen under dagen skulle hämta bussen uppträdde ett 40-tal personer hotfullt mot gruppen, som begärde och erhöll erforderligt polisskydd. Herr talman! Enligt sin instruktion är rikspolisstyrelsen inspektionsmyndighet för polisväsendet. Med hänsyn till poliskommenderingens omfattning och till att oroligheter kunde befaras sände styrelsen en observatörsgrupp om fyra man till Båstad. Med ledning av gruppens iakttagelser har rikspolisstyrelsen i skrivelse till mig den 11 maj redovisat sin bedömning av vissa av de polisiära åtgärderna i Båstad. Det förtjänar understrykas att i handläggningen av detta ärende inom styrelsen har deltagit polischefer och andra polismän med lång erfarenhet av polisiärt arbete. Det ankommer inte på mig att här i riksdagen ta ställning till lämpligheten av de polisiära åtgärder, som har vidtagits i samband med händelserna i Båstad. Jag har därför inte anledning att nu ge någon redogörelse för rikspolisstyrelsens bedömning i frågan.
Natten till den 4 maj utsattes en buss som tillhörde en FNL-grupp från Uppsala för skadegörelse. När gruppen under dagen skulle hämta bussen uppträdde ett 40-tal personer hotfullt mot dem. Gruppen begärde och erhöll erforderligt polisskydd. Enligt sin instruktion är rikspolisstyrelsen inspektionsmyndighet för polisväsendet. Med hänsyn till poliskommenderingens omfattning och till att oroligheter kunde befaras sände styrelsen en observatörsgrupp om fyra man till Båstad. Med ledning av gruppens iakttagelser har rikspolisstyrelsen i skrivelse till mig den 11 maj redovisat sin bedömning av vissa av de polisiära åtgärderna i Båstad. Det förtjänar understrykas att i handläggningen av detta ärende inom styrelsen har deltagit polischefer och andra polismän med lång erfarenhet av polisens arbete. Det ankommer inte på mig att här i riksdagen ta ställning till lämpligheten av de polisiära åtgärder, som har vidtagits i samband med händelserna i Båstad. Jag har därför inte anledning att nu ge någon redogörelse för rikspolisstyrelsens bedömning i frågan. Av styrelsens skrivelse framgår emellertid även vissa allmänna riktlinjer som bör gälla för polisens handlande i samband med demonstrationer, som får eller befaras få ett våldsamt förlopp. Jag kommer nu att redovisa dessa riktlinjer eftersom de belyser vissa centrala problemställningar.
Av styrelsens skrivelse framgår emellertid även vissa allmänna riktlinjer, som bör gälla för polisens handlande i samband med demonstrationer, vilka får eller befaras få ett våldsamt förlopp. Jag kommer nu att redovisa dessa riktlinjer eftersom de belyser vissa centrala problemställningar. Polisens planläggning och storleken av insatta styrkor vid kommenderingar av nu aktuellt slag måste enligt styrelsens mening alltid grundas på informationer om de störningar som kan väntas. I vissa fall kan det redan på ett förhållandevis tidigt stadium stå klart att man måste räkna med allvarliga störningar. Den ledande principen vid avgörande av hur stor personalstyrka som skall sättas in måste alltid vara, att de personella insatserna ges den omfattningen, att den allmänna ordningen och säkerheten kan tillgodoses på ett sådant sätt att oroligheter över huvud taget inte uppstår. Först om en sådan personalstyrka inte kan uppbringas, kan man överväga att tillgripa sådana hjälpmedel som vatten, tårgas etc. Man bör inte redan från början utgå från att man skall lösa uppgiften med användning av sådana hjälpmedel, eftersom man då frångår polisens uppgift att förebygga våldsamheter. Användning av sådana medel från polisens sida kan i demonstrationssammanhang föranleda att våldsammare metoder tillgrips av demonstranterna. En annan viktig sak är att polispersonalen i förväg blir väl orienterad och ges klara direktiv.
Polisens planläggning och storleken av insatta styrkor vid kommenderingar av nu aktuellt slag måste enligt styrelsen alltid grundas på informationer om de störningar som kan väntas. I vissa fall kan det redan på ett förhållandevis tidigt stadium stå klart att man måste räkna med allvarliga störningar. Den ledande principen vid avgörande av hur stor personalstyrka som skall sättas in måste alltid vara att de personella insatserna ges den omfattningen att den allmänna ordningen och säkerheten kan tillgodoses på ett sådant sätt att oroligheter över huvud taget inte uppstår. Först om en sådan personalstyrka inte kan uppbringas, kan man överväga att tillgripa sådana hjälpmedel som vatten, tårgas etc. Man bör inte redan från början utgå från att man skall lösa uppgiften med användning av sådana hjälpmedel, eftersom man då frångår polisens uppgift att förebygga våldsamheter. Användning av sådana medel från polisens sida kan i demonstrationssammanhang föranleda att våldsammare metoder tillgrips av demonstranterna. En annan viktig sak är att polispersonalen i förväg blir väl orienterad och ges klara direktiv. Exempelvis bör erinras om under vilka förutsättningar våld får användas och om innehållet i och tolkningen av de lagrum som kan bli tillämpliga vid ingripanden. Direktiv bör också ges om fordonsdisposition och om bortförande av omhändertagna och utredningsförfarandet beträffande dem. Frågan om ingripande mot banderoller och plakat bör genomgås.
Exempelvis bör erin ras om under vilka förhållanden våld får användas och om innehållet i och tolkningen av de lagrum som kan bli tillämpliga vid ingripanden. Direktiv bör också ges om fordonsdisposition samt om bortförande av omhändertagna och utredningsförfarandet beträffande dem. Frågan om ingripande mot banderoller och plakat bör genomgås. monstrationer — ohörsamhet mot ordningsmakten, skadegörelse eller ännu svårare brott — bör ingripande ske på ett tidigt stadium. Därigenom kan antalet brott nedbringas och möjligheterna att återställa ordningen underlättas. Förutsättningar för effektiva ingripanden är tillgång på personal och transportmedel. Åtgärder måste i förväg vidtas för att undanröja eventuella brister i dessa avseenden. Rikspolisstyrelsen faststår slutligen i sin skrivelse, att det under inga förhållanden får kunna göras gällande att polisen i sin tjänsteutövning ger uttryck åt politiska bedömningar. Polisen måste därför vara beredd att svara för ordning och säkerhet vid lagliga arrangemang av vad slag det vara må. För egen del anser jag att tillämpning av riktlinjer av nu angiven art är ägnad att minska riskerna för våldsamma förlopp vid demonstrationer.
Om brott begås i samband med demonstrationer — ohörsamhet mot ordningsmakten, skadegörelse eller ännu svårare brott — bör ingripande ske på ett tidigt stadium. Därigenom kan antalet brott nedbringas och möjligheterna att återställa ordningen underlättas. Förutsättningar för effektiva ingripanden är tillgång på personal och transportmedel. Åtgärder måste i förväg vidtas för att undanröja eventuella brister i dessa avseenden. Rikspolisstyrelsen fastslår slutligen i sin skrivelse att det under inga förhållanden får kunna göras gällande att polisen i sin tjänsteutövning ger uttryck åt politiska bedömningar. Polisen måste därför vara beredd att svara för ordning och säkerhet vid lagliga arrangemang av vad slag det vara må. För egen del anser jag att tillämpning av riktlinjer av nu angiven art är ägnad att minska riskerna för våldsamma förlopp vid demonstrationer. Otvivelaktigt behöver dock frågan ytterligare studeras i belysning av senare tids erfarenheter. Arbete härmed pågår redan sedan någon tid.
Otvivelaktigt behöver dock frågan ytterligare studeras i belysning av senare tids erfarenheter. Arbete härmed pågår sedan någon tid.
Rikspolisstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att närmare studera de problem av skilda slag som polisen ställs inför och att lägga fram förslag till åtgärder i syfte att effektivt upprätthålla ordning och säkerhet i samband med demonstrationer.
Rikspolisstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att närmare studera de problem av skilda slag som polisen ställs inför och att lägga fram förslag till åtgärder i syfte att effektivt upprätthålla ordning och säkerhet i samband med demonstrationer. Arbetsgruppen kommer bl.a. att behandla frågor som gäller polisens beredskap mot olagliga demonstrationer och dess uppträdande vid sådana.
Arbetsgruppen kommer bl.a. att behandla frågor som gäller polisens beredskap mot olagliga demonstrationer och dess uppträdande vid sådana. Dessutom skall undersökas vilka särskilda tekniska hjälpmedel som polisen lämpligen bör vara utrustad med.
Dessutom skall undersökas vilka särskilda tekniska hjälp medel som polisen lämpligen bör vara utrustad med. En viktig fråga för arbetsgruppen är också att undersöka behovet av vidgad utbildning för polismännen angående uppträdandet i samband med olika slags demonstrationer.
En viktig fråga för arbetsgruppen är också att undersöka behovet av vidgad utbildning för polismännen angående uppträdandet i samband med olika slags demonstrationer. Vad angår frågan huruvida förändringar av organisatorisk art eller av gällande bestämmelser bör komma till stånd med anledning av gjorda erfarenheter vill jag anföra följande. Jag har den största förståelse för de ungdomar som genom att demonstrera vill ge uttryck åt sin mening. Det de mokratiska samhällsskicket bygger på en fri opinionsbildning.
Vad angår frågan huruvida förändringar av organisatorisk art eller av gällande bestämmelser bör komma till stånd med anledning av gjorda erfarenheter vill jag, herr talman, anföra följande. Jag har den största förståelse för de ungdomar som genom att demonstrera vill ge uttryck åt sin mening. Det demokratiska samhällsskicket bygger på en fri opinionsbildning. Härav följer en självklar rätt att anordna demonstrationer i syfte att påverka opinionen i samhälleliga frågor. Men till den fria opinionsbildningen hör också skydd för oliktänkande.
Härav följer en självklar rätt att anordna demonstrationer i syfte att påverka opinionen i samhälleliga frågor. Men till den fria opinionsbildningen hör också skydd för oliktänkande.
Enskilda medborgare eller grupper av medborgare kan därför inte tillåtas använda våld eller hot om våld för att genomdriva sin uppfattning i en politisk fråga eller för att hindra en annan uppfattning att komma till uttryck. Till skydd för den fria opinionsbildningen måste i en demokratisk stat respekten för lag och ordning upprätthållas.
Enskilda medborgare eller grupper av medborgare kan därför inte tillåtas använda våld eller hot om våld för att genomdriva sin uppfattning i en politisk fråga eller för att hindra att en annan uppfattning kommer till uttryck. Till skydd för den fria opinionsbildningen måste i en demokratisk rättsstat respekten för lag och ordning upprätthållas.
Den allmänna ordningen och säkerheten i vårt samhälle får inte äventyras. Av dessa hänsyn kan demonstrationer inte tillåtas var som helst och när som helst.
Den allmänna ordningen och säkerheten i vårt samhälle får inte äventyras. Av dessa hänsyn kan demonstrationer inte tillåtas var som helst och när som helst. Men det bör inte finnas och finns inte heller enligt gällande bestämmelser några andra inskränkningar i demonstrationsrätten än sådana som betingas av nödvändigheten att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
Men det bör inte finnas och finns inte heller enligt gällande bestämmelser några andra inskränkningar i demonstrationsrätten än sådana som betingas av nödvändigheten att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Detta är polisens väsentligaste uppgift, och det har därför varit naturligt att, såsom gäller för närvarande, ansökningar om tillstånd till demonstrationer prövas av polismyndigheten.
Detta är polisens väsentligaste uppgift, och det har därför varit naturligt att såsom gäller f. n. ansökningar om tillstånd till demonstrationer prövas av polismyndigheten. Några direktiv för polismyndigheternas handlande i detta avseende anser jag lämpligen inte böra meddelas av Kungl. Maj:t.
Några direktiv för polismyndigheternas handlande i detta avseende anser jag lämpligen inte böra meddelas av Kungl. Maj:t. Bedömning en måste grundas på omständigheterna i varje särskilt fall. Några politiska värderingar får givetvis inte förekomma därvid och har såvitt jag har kunnat utröna inte heller förekommit.
Bedömningen måste grundas på omständigheterna i varje särskilt fall. Några politiska värderingar får givetvis inte förekomma därvid och har såvitt jag har kunnat utröna inte heller förekommit. Det har föreslagits att fråga om tillstånd skulle prövas av annat organ.
Det har föreslagits att fråga om tillstånd skulle prövas av annat organ. Om så skulle ske, är det enligt min mening ofrånkomligt att polisen ges tillfälle att uttala sig om förutsättningarna att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i samband med demonstrationer. Det slutliga ansvaret för ordningens upprätthållande måste nämligen under alla förhållanden vila på polisen.
Om så skulle ske, är det enligt min mening ofrånkomligt att polisen ges tillfälle att uttala sig om förutsättningarna att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i samband med demonstrationer. Det slutliga ansvaret för ordningens upprätthållande måste nämligen under alla förhållanden vila på polisen.
Vilka möjligheter har då polisen att svara för ordningens upprätthållande i samband med demonstrationer av den typ som förekom i Båstad? Om det får jag säga följande. I regel saknar den lokala polismyndigheten naturligen de resurser som behövs i sådana fall.
Vilka möjligheter har då polisen att svara för ordningens upprätthållande i samband med demonstrationer av den typ som förekom i Båstad? Härom får jag anföra följande. I regel saknar den lokala polismyndigheten naturligen de resurser som behövs i sådana fall.
Detta förhållande är emellertid inte någon brist organisatoriskt med hänsyn till den ökade rörlighet, som är betecknande för den statliga polisorganisationen och som är en av de viktigaste vinsterna med den nya organisationen. Länsstyrelsen, som är högsta polismyndighet i länet, har ansvaret för och ledningen av polisverksamheten i länet.
Detta förhållande är emellertid inte någon brist i organisatoriskt hänseende med hänsyn till den ökade rörlighet, som är betecknande för den statliga polisorganisationen och som är en av de viktigaste vinsterna med den nya organisationen. Länsstyrelsen, som är högsta polismyndighet i länet, har ansvaret för och ledningen av polisverksamheten i länet.
Länsstyrelsen äger meddela föreskrifter om användningen av polisstyrkorna i länet och kan överta ledningen av polisdistriktens polisstyrkor, när särskilda förhållanden föranleder det eller kravet på enhetlig ledning inom länet är särskilt framträdande.
Länsstyrelsen äger meddela föreskrifter om användningen av polisstyrkorna i länet och kan överta ledningen av polisdistriktens polisstyrkor, när särskilda förhållanden föranleder det eller kravet på enhetlig ledning inom länet är särskilt framträdande. Fordras polisförstärkning i ett polisdistrikt, kan länsstyrelsen beordra polisman som är anställd i annat distrikt inom länet till tjänstgöring i distriktet. Länsstyrelsen kan också beordra polisman som är anställd inom länet att tillfälligt tjänstgöra som polisförstärkning i annat län och för sådan tjänstgöring i länet begära polisförstärkning från annat län.
Fordras polisförstärkning i ett polisdistrikt, kan länsstyrelsen beordra polisman som är anställd i annat distrikt inom länet till tjänstgöring i distriktet. Länsstyrelsen kan också beordra polisman som är anställd inom länet att tillfälligt tjänstgöra som polisförstärkning i annat län och för sådan tjänstgöring i länet begära polisförstärkning från annat län.
Fordras förstärkning med större polisstyrkor skall frågan hänskjutas till rikspolisstyrelsens avgörande. Jag vill i detta sammanhang något beröra rikspolisstyrelsens befogenheter i operativt hänseende.
Fordras förstärkning med större polisstyrkor skall frågan hänskjutas till rikspolisstyrelsens avgörande. Jag vill i detta sammanhang något beröra rikspolisstyrelsens befogenheter i operativt hänseende. Rikspolisstyrelsen äger meddela föreskrifter och leda polisverksamheten i vissa fall som särskilt har angetts i instruktionen för styrelsen.
Rikspolisstyrelsen äger meddela föreskrifter och leda polisverksamheten i fråga om vissa fall som särskilt har angetts i instruktionen för styrelsen.
Dessa fall avser trafikövervakning som berör två eller flera län, sjöpolisverksamhet och verksamhet som bedrivs med hjälp av luftfartyg, bevakningsoch säkerhetsarbetet i samband med statsbesök och vid andra motsvarande händelser samt efterspaning angående brott, beträffande vilka riksomfattande spaning behövs.
Dessa fall avser trafikövervakning som berör två eller flera län, sjöpolisverksamhet och verksamhet som bedrivs med hjälp av luftfartyg, bevakningsoch säkerhetsarbetet i samband med statsbesök och vid andra motsvarande händelser samt efterspaning angående brott, beträffande vilka riksomfattande spaning behövs.
Dessa bestämmelser har i allt väsentligt gällt alltsedan förstatligandet. De ändringar som har vidtagits är att ledningsfunktionerna beträffande de nya verksamhetsgrenarna sjöpolis och flygverksamhet naturligen har tillagts rikspolisstyrelsen med hänsyn till verksamhetsgrenarnas karaktär.
Dessa bestämmelser har i allt väsentligt gällt alltsedan förstatligandet. De ändringar som har vidtagits är att ledningsfunktionerna beträffande de nya verksamhetsgrenarna sjöpolis och flygverksamhet naturligen har tillagts rikspolisstyrelsen med hänsyn till verksamhetsgrenarnas karaktär. Vidare har exemplifieringen av brott, som kräver riksomfattande spaning — efter händelserna i samband med polismordet i Nyköping — kompletterats med mord och andra grova våldsbrott.
Vidare har exemplifieringen av brott, som kräver riksomfattande spaning — efter händelserna i samband med polismordet i Nyköping — kompletterats med mord och andra grova våldsbrott.

Jag uttalade också att formella gränser eller formella kompetensfrågor inte får lägga hinder i vägen för den samverkan som är nödvändig när det gäller att komma till rätta med den grova, rörliga brottsligheten. För att belysa hur rikspolisstyrelsen utövar sina befogenheter enligt instruktionen vill jag redovisa den praxis som har utbildat sig i fråga om styrelsens ledning av polisverksamheten vid statsbesök. Så snart det har blivit känt att ett besök skall komma till stånd och rikspolisstyrelsen från utrikesdepartementet har fått ett preliminärt program för besöket, som upptar de platser som skall besökas, kallar rikspolisstyrelsen berörda länspolischefer och polischefer med experter till sammanträde för samråd. På grund av vad som framkommer vid samrådet görs en bedömning om vad som krävs från skyddsoch ordningssynpunkt.
Jag uttalade också att formella gränser eller formella kompetensfrågor inte får lägga hinder i vägen för den samverkan som är nödvändig när det gäller att komma till rätta med den grova, rörliga brottsligheten. För att belysa hur rikspolisstyrelsen utövar sina befogenheter enligt instruktionen vill jag redovisa den praxis som har utbildat sig i fråga om styrelsens ledning av polisverksamheten vid statsbesök. Så snart det har blivit känt att ett besök skall komma till stånd och rikspolisstyrelsen från utrikesdepartementet har fått ett preliminärt program för besöket, som upptar de platser som skall besökas, kallar rikspolisstyrelsen berörda länspolischefer och polischefer med experter till sammanträde för samråd. På grund av vad som framkommer vid samrådet görs en bedömning om vad som krävs från skyddsoch ordningssynpunkt. Inom rikspolisstyrelsen upprättas med ledning därav en plan i stort över den samlade poliskommenderingen under besöket. Av den planen framgår vilken polischef som skall ansvara för skilda delar av kommenderingen. Om det anses påkallat anges också i planen vilken polisstyrka och vilken utrustning som anses nödvändig för lösandet av varje polischefs uppgif ter. Rikspolisstyrelsen förvissar sig också om att varje polischef får tillgång till denna personal, eventuellt genom beslut om tillkallande av polisförstärkning. Ledningen och verkställigheten av själva kommenderingen genomförs av polischefen eller av länspolischefen i de fall denne anser sig böra överta ansvaret för den operativa ledningen. I de fall jämkningar behövs i den ursprungliga planen verkställs dessa efter samråd mellan rikspolisstyrelsen och den polischef som ansvarar för verkställigheten. Rikspolisstyrelsens ledning av polisverksamhet vid riksomfattande spaning på kriminalpolissidan utövas med en uppgiftsfördelning mellan rikspolisstyrelsen samt regional och lokal polischef efter samma principer som vid statsbesöken.
Inom rikspolisstyrelsen upprättas med ledning därav en plan i stort över den samlade poliskommenderingen under besöket. Av den planen framgår vilken polischef som skall ansvara för skilda delar av kommenderingen. Om det anses påkallat anges också i planen vilken polisstyrka och vilken utrustning som anses nödvändig för lösandet av varje polischefs uppgifter. Rikspolisstyrelsen förvissar sig också om att varje polischef får tillgång till denna personal, eventuellt genom beslut om tillkallande av polisförstärkning. Ledningen och verkställigheten av själva kommenderingen genomförs av polischefen eller av länspolischefen i de fall denne anser sig böra överta ansvaret för den operativa ledningen. I de fall jämkningar behövs i den ursprungliga planen verkställs dessa efter samråd meilan rikspolisstyrelsen och den polischef som ansvarar för verkställigheten. Rikspolisstyrelsens ledning av polisverksamhet vid riksomfattande spaning på kriminalpolissidan utövas med en uppgiftsfördelning mellan rikspolisstyrelsen samt regional och lokal polischef efter samma principer som vid statsbesöken.
Rikspolisstyrelsen utövar alltså sin ledning genom att i samråd med övriga polisorgan samordna verksamheten. I den debatt som har ägt rum efter båstadshändelserna har man på många håll utgått från att rikspolisstyrelsen har haft det yttersta ansvaret för polisens åtgärder.
Rikspolisstyrelsen utövar alltså sin ledning genom att i samråd med övriga polisorgan samordna verksamheten. I den debatt som har ägt rum efter båstadshändelserna har man på många håll utgått från att rikspolisstyrelsen har haft det yttersta ansvaret för polisens åtgärder.
Jag vill understryka att rikspolisstyrelsen inte har haft befogenhet att leda de polisiära insatserna i Båstad. Vad som har inträffat gör det dock naturligt att överväga om rikspolisstyrelsen skall ges ett ökat inflytande i situationer av detta slag.
Jag vill understryka att rikspolisstyrelsen inte har haft befogenhet att leda de polisiära insatserna i Båstad. Vad som har inträffat gör det dock naturligt att överväga, om rikspolisstyrelsen skall ges ett ökat inflytande i situationer av detta slag.
För egen del har jag nu efter ingående överväganden kommit till den uppfattning som jag vill redovisa här. Nuvarande regler ger möjlighet att med de samlade resurser som står till rikspolisstyrelsens och den lokala polisorganisationens förfogande samordna de polisiära åtgärderna vid händelser av detta slag.
För egen del har jag nu efter ingående överväganden kommit till den uppfattning som jag skall redovisa här. Nuvarande regler ger möjlighet att med de samlade resurser som står till rikspolisstyrelsens och den lokala polisorganisationens förfogande samordna de polisiära åtgärderna vid händelser av detta slag. Rikspolisstyrelsen kan därvid ställa ledningspersonal och annan expertis samt personella och materiella resurser i Övrigt till förfogande, men det är under den regionala och lokala polischefens ledning och ansvar som de operativa funktionerna skall fullgöras.
Rikspolisstyrelsen kan därvid ställa ledningspersonal och annan expertis samt personella och materiella resurser i Övrigt till förfogande, men det är under den regionala och lokala polischefens ledning och ansvar som de operativa funktionerna skall fullgöras. Denna ordning borde vara en till räcklig grundval för en effektiv samordning av rikspolisstyrelsens åtgärder och polischefens operativa verksamhet på platsen.
Denna ordning borde vara en tillräcklig grundval för en effektiv samordning av rikspolisstyrelsens åtgärder och polischefens operativa verksamhet på platsen.

Vad jag nu har sagt kan genomföras utan ändring i gällande instruktioner. Som jag förut nämnde gäller nämligen följande. När förstärkning erfordras med större polisstyrkor skall frågan om polisförstärkning hänskjutas till rikspolisstyrelsens avgörande.
Vad jag nu har sagt kan genomföras utan ändring i gällande instruktioner. Som jag förut nämnde gäller nämligen följande. När förstärkning erfordras med större polisstyrkor skall frågan om polisförstärkning hänskjutas till rikspolisstyrelsens avgörande. Rikspolisstyrelsen har därvid att göra en bedömning av förstärkningsbehovet, och vederbörande polischef får förutsättas godta denna bedömning. Det är enligt min mening mycket angeläget att en sådan samordning kommer till stånd, så att de personella och materiella resurser som polisväsendet förfogar över utnyttjas så effektivt som möjligt.
Rikspolisstyrelsen har därvid att göra en bedömning av förstärkningsbehovet och vederbörande polischef får förutsättas godta denna bedömning. Det är enligt min mening mycket angeläget att en sådan samordning kommer till stånd, så att de personella och materiella resurser som polisväsendet förfogar över utnyttjas så effektivt som möjligt. Därmed ökas också möjligheterna att förebygga och förhindra våldshandlingar. Polisens strävan måste givetvis vara att förebygga våld och att därför sätta in så starka resurser att användningen av våld från polisens sida så långt det är möjligt undviks.
Därmed ökas också möjligheterna att förebygga och förhindra våldshandlingar. Polisens strävan måste givetvis vara att förebygga våld och att därför sätta in så starka resurser, att användningen av våld från polisens sida så långt det är möjligt undviks. Med anledning av en av herr Dahléns frågor får jag anföra att vi tyvärr måste ha anledning utgå från att det i demonstrationerna finns personer, som systematiskt verkar för att undergräva respekt för lag och ordning.
Med anledning av herr Börjessons i Falköping fråga om kostnaderna för polisbevakning i samband med demonstrationer m.m. kan jag upplysa, att enbart kostnaderna för den personal som deltar i den kontinuerliga ambassadbevakningen och polisens beredskap i samband därmed i Stockholm uppgår till över 5 miljoner kronor om året. Kostnaderna bestrids från de ordinarie avlöningsanslagen. De framförda tankarna att bilda frivilliga sammanslutningar av personer som skulle tillkallas och ingripa i stället för polis i akuta situationer ställer jag mig bestämt avvisande till.
På spörsmålet i vilken omfattning polisen utnyttjar film och fotografier för dokumentering och som bevismaterial vid demonstrationer får jag svara att polisen enligt inhämtade upplysningar endast sällan använder sig av film som bevismedel i sådana sammanhang. Herr talman.
Uppgiften att svara för ordningens upprätthållande måste vila på samhället och kan inte överlämnas åt enskilda medborgare. Polisuppgifter måste skötas av personal som har utbildning för detta. Allmänheten kan på många andra sätt bidra till att hjälpa polisen och stärka förtroendet för polisen. Herr talman! Vår uppgift är att värna demonstrationsrätten som ett väsentligt och värdefullt inslag i ett demokratiskt samhälle.
Vår uppgift är att värna demonstrationsrätten som ett väsentligt och värdefullt inslag i ett demokratiskt samhälle. Vår uppgift är samtidigt att värna lag och ordning i landet, ty utan lag och ordning kan ingen demokrati fungera.
Vår uppgift är samtidigt att värna lag och ordning i landet, ty utan lag och ordning kan ingen demokrati fungera. Det är min bestämda uppfattning att detta kan tillgodoses inom ramen för tillgängliga resurser genom en effektiv samordning av verksamheten och ett förtroendefullt samråd mellan berörda myndigheter inbördes och mellan myndigheter och organisationer.
Det är min bestämda uppfattning att detta kan tillgodoses inom ramen för tillgängliga resurser genom en effektiv samordning av verksamheten och ett förtroendefullt samråd mellan berörda myndigheter inbördes och mellan myndigheter och organisationer.